Herr talman! Det har från flera talares sida visats ett påfallande stort intresse för den kristna opinionen i denna fråga, och jag vill gärna börja med några kommentarer till det. Herr Hermanssons karakteristik av den kristna opinionen tyckte jag var förbluffande. Det är klart att det i en så mångårig och omfattande debatt som den i abortfrågan har förekommit många onyanserade inlägg också från kristet håll, men de har inte här i riksdagen kommit till uttryck på ett sådant sätt att det kan vara motiverat med den salva som herr Hermansson gav företrädare för en kristen ståndpunkt med användande av ord som hyckleri, fariseism och en rad andra tillmälen. Jag har inte hört någon i talarstolen här i dag använda uttrycket mord om abort, och jag har inte hört någon motsätta sig de abortförebyggande åtgärderna. I själva verket är det i motioner från kristet håll som man har krävt en förstärkning av de abortförebyggande insatserna. Men jag förmodar att herr Hermanssons anförande var avsett för ett annat auditorium än kammaren, och det kanske fyllde sin funktion där. Också justitieministern visade intresse för den ekumeniska opinionen. Han citerade ett uttalande av New York State Council of Churches. Uppenbarligen var hans avsikt att det skulle vara ett argument mot vad Svenska ekumeniska nämnden har anfört, men det råkar vara så att debatten i staten New York hade en helt annan bakgrund än vår svenska. Där kämpade kyrkorna tillsammans med andra grupper för att få det strikta och av katolsk tradition präglade förbudet mot abort upphävt. Här i vårt land gäller det om samhället skall ha någon del i abortbeslutet eller om detta skall lämnas åt kvinnan ensam. Jag skulle vilja föreslå att justitieministern med lika stort intresse studerade Svenska ekumeniska nämndens argumentation som han plockar lösryckta citat från New York State Council of Churches, vars namn för övrigt blev fel översatt. Även utskottets ordförande, herr Karlsson i Huskvarna, tog upp den kristna opinionen i abortfrågan. Han försökte att i sitt anförande och i någon replik påstå att den inte var enig. Han citerade några uttalanden av biskop Ström för att belysa detta. Några kommentarer är nödvändiga. I ett tidningsuttalande hade biskop Ström kritiserat Anne-Marie Thunberg, och herr Karlsson i Huskvarna återgav detta uttalande. Fru Thunberg är socialsekreterare i Ekumeniska nämnden och den som för de svenska kyrkornas räkning särskilt studerat abortfrågan. Fru Thunberg har publicerat ett antal skrifter i ämnet med en utförlig, noga dokumenterad genomgång av juridiska, medicinska, sociala och etiska aspekter på abortproblematiken. Bakom detta material har sedan de svenska kyrkornas ledande företrädare ställt sig: ärkebiskopen, ledarna för de frikyrkliga samfunden, Frälsningsarmén, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och romersk-katolska kyrkan för att nämna några. Biskop Ström har redovisat sina synpunkter i några slängiga formuleringar. För min del tycker jag att de väger ganska lätt mot Ekumeniska nämndens utförliga och grundligt dokumenterade argumentation. Herr Karlsson i Huskvarna gick längre än så. Han frågade hur man kunde veta vad som egentligen var representativt för kristen opinion. Låt mig förklara det med en bild, som ligger nära herr Karlssons erfarenhetsvärld. Om LO:s landssekretariat mycket entydigt tar position i en omdiskuterad fråga, om sedan alla fackförbund sluter upp bakom detta och om slutligen en enda fackförbundsordförande i ett kort tidningsuttalande säger att han har motsatt uppfattning, skriver då redaktören för Smålands Folkblad att han inte kan veta vad fackföreningsrörelsen står för? Sedan vill jag något motivera varför det blivit en samvetssak för en rad riksdagsmän med förankring i de svenska kyrkorna och trossamfunden att yrka avslag på det nu aktuella förslaget till abortlag. Jag vill då först framhålla att den framlagda propositionen faktiskt rymmer vissa förbättringar i förhållande till abortkommitténs betänkande. Det har andra talare påpekat, och jag kan därför förbigå detaljerna i det. Från kristna utgångspunkter är det emellertid inte möjligt att begränsa sig till att åstadkomma en lag som ger en praktisk lösning på ett samhällsproblem som rymmer så många väsentliga och principiella frågeställningar. Men lagförslaget begränsar sig till att söka sin motivering i utvecklingen i praxis och till att bekräfta denna utveckling. Från kristna utgångspunkter är det vidare nödvändigt att påpeka att man icke får bortse från att det föreligger en konflikt mellan kvinnans och fostrets rätt och att det under hela graviditetsförloppet gäller två mänskliga liv. Det är omöjligt att skilja mellan olika stadier i fostrets utveckling eller dra en gräns vid den ”livsduglighet” som gör att fostret kan överleva utanför modern. Men propositionen bygger just på tanken att fostret skulle bli livsdugligt vid en viss tidpunkt i den meningen att fostret har möjlighet att överleva utanför modern. En första invändning mot denna tankegång är att gränsen för en sådan livsduglighet håller på att förskjutas nedåt genom ökade insatser för att förbättra prematurvården. Vidare har både för en religiös och en mera profanhumanistisk livssyn människolivet en unik kvalitet, som icke kan bestämmas i veckor eller månader. Abortsituationen innebär därför alltid en konflikt mellan kvinnans intressen och respekten för fostrets liv. Att då från samhällets sida som man nu gör i propositionen bara erbjuda kvinnan en teknisk lösning på ett etiskt och principiellt mycket komplicerat problem är en alltför enkel modell. Samhället måste ha skyldighet att hjälpa en kvinna som upplever en graviditet som ovälkommen att analysera det läge hon kommit i. Har den sin grund i sociala problem som motiverar särskilda stödåtgärder, måste samhället vara berett att stödja kvinnan både genom generella insatser och genom åtgärder som är särskilt avpassade för det enskilda fallet. Det påpekar för övrigt herr Svensson i Kungälv och några andra reservanter i Propositionen innebär ett ställningstagande från samhällets sida mot fostrets rätt intill en viss tidpunkt av graviditeten. Den värderingen kan man från kristna utgångspunkter svårligen dela. En värderingskonflikt av det här slaget som berör både synen på fostret och synen på kvinnan kan inte lösas med att staten i sin lagstiftning ställer sig på den ena sidan av konflikten. I varje fall får lagstiftningen inte byggas upp på ett sådant sätt att de värderingsproblem som ovillkorligen ryms i en sådan konfliktsituation döljs. Nu sade justitieministern att man i departementet inte hade varit omedveten om konflikten. Denna är dock, sade han, etiskt olöslig. Det hade varit bra om man i så fall hade redovisat detta i propositionen. Den ter sig nämligen litet aningslös på den här punkten. Man bör dock kanske göra det erkännandet, att om man tar sin utgångspunkt i de praktiska överväganden som propositionen mer eller mindre öppet redovisar, kan man knappast komma till andra slutsatser än förslaget till abortlag nu rymmer. Med utgångspunkt i kristen tradition och syn kan dock den principiella utgångspunkten för detta förslag icke accepteras. Det är därför det har framstått som naturligt att yrka på avslag och föreslå en principiellt annan utformning av en ny abortlagstiftning. I all lagstiftning måste man räkna med ett samband mellan lag och värderingar, lag och etik. Jag tyckte att justitieministern i sitt anförande tog otillåtet enkelt på detta. I själva verket ger ju lagen gång efter annan exempel på att detta samband erkännes. Här kan t.ex. nämnas propositionen om lika arvsrätt för barn utom äktenskap. Där hänvisas till ett uttalande av dåvarande justitieministern, där han framhåller att han ser genomförandet av en sådan lag som ett etiskt rättvisekrav. Samtidigt betonade statsrådet, att sådan arvsrätt kunde medverka till att faderns känsla av ansvar för barnets uppfostran och framtid stärktes. Ytterligare exempel på att lagstiftaren beaktar etiska krav och ser sambandet mellan lag och etik ger direktiven för ett antal utredningar från senare år på familjerättens område. Lagen antas inte bara kodifiera det som står i överensstämmelse med de värderingar som uppfattas som riktiga hos människor i allmänhet, utan betraktas också som ett instrument att påverka människors etiska hållning. Även om det system av regler, som innefattas i gällande rätt, aldrig kan uttömma eller helt sammanfalla med de regelsystem i samhället, som grundas på människors värderingar och känsla för vad som är rätt, är det uppenbart att ingen lagstiftning i en demokrati är möjlig, som helt saknar relation till människors värderingar och konkreta villkor. Lika uppenbart är det att det i vårt samhälle i abortfrågan råder en mycket stark splittring i fråga om värderingar. Men även om bestämda krav på hänsyn till dessa skilda värderingar kan och måste ställas på lagstiftningen, står det samtidigt klart att det i varje samhälle finns värden och intressen, som det är samhällets uppgift att skydda oberoende av denna värderingarnas mångfald. Till de mest uppenbara av dessa värden hör människans skydd till livet. Lagstiftare och domstolar har också varit utomordentligt sparsamma att godtaga undantag från regeln om att liv ej får tagas. Det står också klart att skyddet för den svagare i vår moderna lagstiftning fått allt större betydelse. Hela vår sociala lagstiftning bygger på att de starkare skall ge skydd åt de svagare. Också i rent ekonomiska mellanhavanden har detta skyddsintresse kommit att spela en genomgripande roll. I ny lagstiftning ges numera ofta efter förebild i en regel i 1938 års avtalslag en lagparagraf, som är en säkerhetsventil, genom vilken lagtillämparen-domstolen ges möjlighet att handla efter ett icke i lag direkt uttryckt mönster, där omsorgen om den svagare parten åvilar domstolen såsom verkställare av samhällets lagar i lagstiftarens anda. Även nu gällande abortlag kan betecknas som en lagstiftning med ett skyddsintresse i centrum. Genom det allmänna abortförbudet äger fostret som mänsklig varelse skydd för sitt liv, alltså det vi brukar beteckna som rättsskydd. Abortlagens indikationer anger de undantagsregler enligt vilka hänsynen till kvinnan och hennes intressen överordnats den av samhället erkända skyldigheten att skydda fostrets liv. Det sker utifrån bedömningen, att det inte alltid är det minsta livet som är det svagaste. En situation kan uppkomma, då den kvinna, som måste bära ett livshotande ansvar, i själva verket är svagare, och då hennes svaghet utgör ett hot också mot fostret. Därför bör även det nu aktuella lagförslaget bedömas ur denna aspekt på lagen som ett skydd för intressen. Då tvingas man tyvärr konstatera att det skydd för fostrets rätt till liv, som tidigare lagstiftning erkänner, nu i princip saknas. En annan viktig invändning mot lagförslaget är denna: Abortlagen 1938, dess utvidgning 1946, 1950 års abortutredning, tillkomsten av abortkuratorer syftade allt till att ge tillförsikt om samhällets möjligheter att hjälpa, att göra en ovälkommen graviditet till en välkommen, att nedbringa det totala antalet aborter. Man trodde ännu på den sociala reformens möjlighet. Man höll nödlösningstanken vid liv och satte därmed också i princip fostrets människovärde i centrum. Vad som har hänt under 1960-talet är att en växande grupp argumenterar i den humanitets namn, som släppt illusionen om att samhället skall kunna neutralisera, när svårigheter och tragik drabbar den enskilde. Därmed träder också principen om fostrets människovärde i bakgrunden. Ur den synvinkeln exemplifierar abortfrågan strängt taget bara samma problematik, som vi på många håll arbetar med i vårt samhälle, där vi stöter på bristande resurser och där vi tycker oss märka en sviktande reformvilja. Där principen om fostrets människovärde fått träda åt sidan eller avvisats som ovidkommande på grund av en den enskilda människans nödsituation, kan inte denna princip vinna genklang enbart genom att man fortsätter att deklarera den. Skadan måste så att säga repareras, där den har börjat uppstå. Ett livs egenvärde kan inte avläsas på annat sätt än genom den prioritet man ger de åtgärder, som skyddar det. För kristen tro borde det vara självklart att en etisk grundprincip som livets okränkbarhet eller fostrets människovärde leder till social radikalism. Tyvärr måste man erkänna att även om i det förgångna enskilda och grupper sökt stå för en sådan social radikalism, har den alltför ofta fått bara ett svagt stöd från kyrkan själv. Menar man från kristna utgångspunkter att vårt liv är så givet av Gud, att vi alla har ett stycke av vår medmänniskas liv i vår hand, kan vi aldrig isolera en princip om människovärdet från dess sociala konsekvenser. Principen existerar aldrig i ett socialt vakuum utan endast inom ramen för den enskilda individens och samhällets gemensamma förpliktelser mot en annan människa. Därför kan heller aldrig frågan om fostrets värde eller en konfliktsituation vid en graviditet göras till enbart en den enskildes etiska och moraliska angelägenhet. Därmed bortser man från de sociala dimensioner denna fråga har redan genom att vi är varandras medmänniskor. Det måste ta sig uttryck i konkreta samhällsåtgärder. Till oss som avvisar det nu aktuella lagförslaget kommer naturligtvis genast frågan vad vi önskar sätta i stället. Är den nuvarande lagstiftningen tillfredsställande? Svaret är givetvis nej. Ännu mer otillfredsställande är den handläggningspraxis som utvecklat sig i förhållande till nu gällande lag och som departementet stillatigande har åsett under en följd av år. En översyn av lagstiftningen måste ske, och den kan ta sin utgångspunkt i t.ex. de principiella ställningstaganden som finns redovisade i flera av riksdagsmotionerna och som bygger på vad Ekumeniska nämnden har uttalat. Jag behöver här inte referera det. Debatten kring abortfrågan under de senaste månaderna har i stor utsträckning präglats av att både politiker och andra hävdat att frågan i realiteten har avgjorts genom att opinionsundersökningar visat att en majoritet av svenska folket anser fri abort helt självklar. För den som med utgångspunkt i kristen tanke och tradition avvisar den principiella grunden för förslaget till ny abortlagstiftning kan det självfallet aldrig vara ett avgörande argument att så eller så många procent av medborgarna önskar lagstiftning av en viss typ.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

Herr talman! Eftersom herr Hermansson just nu inte är närvarande i kammaren vill jag framhålla att han i sitt anförande på tal om de brev och uttalanden som har sänts till alla riksdagsledamöter sade att en del av dessa har ett skrämmande innehåll. Det talades om att de som måste tillgripa abort gör sig skyldiga till mord. Det är möjligt att det är ytterlighetsuttalanden, men i så fall har sådana förekommit också här i kammaren även om inte just ordet ”mord” har använts. Herr Bohman föredrog att använda uttrycket ”utsläckande av liv”. Det betyder väl i sak detsamma. För övrigt betonade herr Hermansson att vi inte alls vill karakterisera alla motståndare till fri abort som hycklare. Hos många människor finns det en ärlig uppfattning att abort bryter mot vördnaden för mänskligt liv. En sådan uppfattning respekterar vi, och det framhöll också herr Hermansson. Kraftigare än så var alltså inte det som herr Wikström vill beteckna som en salva från herr Hermansson.
Herr talman! Herr Wikström tog upp en del av vad jag hade sagt när det gällde citatet ur biskop Ströms uttalanden och anförde att egentligen är herr Ströms uttalanden bara slängiga formuleringar. Så kan man naturligtvis tillåta sig att säga, herr Wikström, om man har en annan uppfattning än herr Ström. Men det finns människor som uppfattar herr Ströms uttalanden inte som slängiga utan som uttryck för vad biskopen tycker och tänker i frågan. Det går följaktligen inte att avfärda herr Ströms uttalanden som slängiga formuleringar. Det är säkerligen väl genomtänkta uppfattningar som han redovisar. Herr Wikström frågade mig om jag som redaktör för Smålands Folkblad skulle göra någon liknande redovisning av ett uttalande från LO. Den bilden, herr Wikström, är helt missvisande. När det gäller uttalanden från LO rör det sig i regel om ekonomiska ting, där det naturligtvis kan råda delade meningar inom fackförbunden, men jag skulle redovisa och kommentera dem och stödja de uppfattningar som jag ansåg vara riktiga. Men det är en annan sak, herr Wikström, att i moraliska frågor anlägga liknande synpunkter. Det går följaktligen inte att jämföra ekonomi med moral och etik. Det borde herr Wikström veta. Jag vill när vi nu ändå kommit in på resonemanget om de kristnas inställning till abortfrågan ytterligare understryka vad jag sagt tidigare, nämligen att jag har respekt för de många kristna som har en annan uppfattning än jag men att jag samtidigt kräver respekt för de synpunkter och ståndpunkter vi har i denna fråga. Så enkelt är det, herr Wikström.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna lyckades alldeles missförstå poängen i vad jag sade. Herr Karlsson försökte ju tidigare säga att den kristna opinionen inte var enig. Jag hävdar alldeles bestämt att den är det, bortsett från en eller annan avvikande röst. Om det nu råkar vara så att LO har en särskild erfarenhet när det gäller ekonomiska frågor, kanske man ändå kan hävda att kyrkorna har en viss tradition när det gäller att anlägga etiska och moraliska synpunkter. Jag vill alltså alldeles bestämt påstå att den övervägande majoriteten av kyrkornas folk i vårt land har en enhetlig uppfattning. Biskop Ström har anmält en avvikande uppfattning, men han har tyvärr inte redovisat grunden för sin ståndpunkt. Fru Thunberg har mycket utförligt dokumenterat sitt ställningstagande. Biskop Ström har nöjt sig med några korta formuleringar. Det är bl.a. därför som jag tycker att hans inlägg väger så lätt.
Herr talman! I en tidningsartikel kan man självfallet inte framföra några mera djuplodande funderingar i abortfrågan. Men ingen kan ändå tveka om var biskop Ström står i detta avseende, och jag är övertygad om att han har en betydande del av kristenheten bakom sig, även om herr Wikström säkerligen har rätt i att det största antalet följer den linje som herr Wikström företräder.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna och jag tycks nu vara överens. Det är alltså så att kyrkorna i allmänhet har givit sin uppfattning till känna. Jag har all respekt för herr Karlssons uppfattning i denna fråga, men den innebär att han följer en annan linje än kyrkornas. Det råkar också vara så att biskop Ström givit uttryck för liknande uppfattningar. Det står honom fritt att argumentera för dem. Det vore bra om han i så fall också kunde dokumentera dessa, så att vi från våra utgångspunkter kan polemisera mot dem.

Herr talman! Många av de argument och synpunkter som framförts i debatten mot det nya abortlagsförslaget ansluter jag mig till, varför jag inte behöver upprepa dessa. Opinionen mot lagförslaget har varit och är mycket stark. Man har valt de vägar som är möjliga och som riksdagsmännen brukar uppmana till, nämligen att skriva brev för att delge sina synpunkter. Om man kunde räkna alla dem som står bakom opinionen mot fri abort, tror jag att antalet blir sjusiffrigt. Det är ingen oansvarig grupp i vårt samhälle som höjt sin röst. Det är personer som sysslat mycket med andra människors sociala svårigheter och problem. Utskottsordföranden försökte i morgonekot att framställa vissa brev som uttryck för fascistiska metoder. Får jag uppmana utskottsordföranden att läsa brevet från Falu broderskapsgrupp och säga om det är uttryck för fascistiska metoder? Att det kommer ett brev med ett fotografi av ett foster tycker jag inte är så skrämmande. Kanske kunde man anmärka på att det var anonymt, men det förekommer så ofta, inte minst i tidningarnas insändarspalter. Om de svenska medborgarna hade haft en känsla av att abortlagsförslaget inte skulle gå igenom, skulle det då ha uppstått en liknande opinion med motsvarande antal protestskrivelser? Jag tror inte det. Jag undrar hur många brev utskottsordföranden har fått som varit positiva till lagförslaget. Det är ju mest en del av massmedia som backat upp förslaget, och där har utskottsordförandens egen tidning verkligen hållit sig framme. Vad är det då som ligger bakom denna starka opinionsyttring, denna frontbildning i svensk politik och svenskt samhälle? Många uppfattar lagförslaget som en kränkning av kristen skapelsetro, kristen humanistisk etik och respekt för livet. Den kristna respekten för livet grundar sig bl.a. på tron på livets okränkbarhet. Det är en demokratisk värdegemenskap som slås sönder. Också vårt pluralistiska samhälle, där många livsåskådningar är företrädda, bygger på en viss värdegemenskap. Utan den förutsättningen kan inte samhället fungera riktigt. Det kan inte förnekas att det framlagda förslaget är ett hot mot den gemensamma värderingsgrunden i vårt samhälle. Den svenska riksdagen har att ta ställning till ett lagförslag på ett område där de etiska problemen ligger klarare i dagen än någonsin, men ett lagförslag som i stort sett undviker att redovisa detta förhållande. Bakom den starka opinionen döljer sig också fruktan för vad som kan hända i fortsättningen. Jag läser ur ett brev: Vi fruktar för allvarliga och oanade konsekvenser av ett bifall till lagförslaget. Är gränsen för rätten att överleva en gång flyttad med samhällets sanktion, behövs endast tillfälliga förändringar i samhälls-, livsoch människosyn, för att nya gränsförflyttningar skall ske, vilkas innebörd bringar tanken att svindla. Många fruktar med all rätt, att abort blir ett preventivmedel. När en flicka under 20 år redan har sökt abort tre fyra gånger, vad är abort då? En abortlag som generöst erbjuder fri abort kommer av många att betraktas och tillämpas som ett alternativ till att föda. Sedan kommer oron på sjukvårdsområdet, både bland dem som tjänstgör inom sjukvården och bland dem som står i vänteköerna. Jag vill citera ur ett brev från en förening av sjukvårdsfolk med ca 550 medlemmar. ”Med oro har vi sett hur abortkurvan stiger allt brantare och därmed utgör abortklientelet en svår belastning på kvinnoklinikerna, eftersom dessa patienter måste tas omhand med förtur. De sjuka kvinnorna får härigenom förlängda väntetider och riskerar att bli omhändertagna så sent att de terapeutiska möjligheterna äventyras. Om förslaget, som det nu är utformat, går igenom räcker ej sjukvårdsresurserna till. De sjuka kvinnorna kommer i kläm. Vi hävdar att all sjukvårdspersonal enligt lag skyddas för tvång att deltaga i abortoperationer. Här förefaller oss lagförslaget mycket dunkelt. Vad kommer att hända läkare och övrig sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl ej vill utföra eller deltaga i abortoperationer? Vi har i dagens läge stor brist på gynekologer som mer än väl behövs för de ökade kvinnosjukdomarna, de utökade gynekologiska hälsokontrollerna samt övervakning av smärtlindring vid förlossningar.

Utanför riksdagshuset talas det om fri abort, frihet för kvinnan att själv bestämma, osv. Här bland politikerna har man stämt ned tonen, och här framställer man abort som en yttersta nödlösning — och den får absolut inte bli ett preventivmedel. Vi kan se det som en framgång att man har dämpat tonen och klargjort detta. Jag skall citera några rader ur min motion: ”Förslaget till ny abortlag innebär enligt vår mening att samhället visar en felaktig attityd i en väsentlig livsfråga. Skola och miljö fostrar inte på samma sätt som förr ungdomen till eget ansvarstagande. Pornografisk film och litteratur får fritt verka i nedrivande riktning. Skolans sexualundervisning, i sig välmenande och behövlig, synes ha försummat det väsentliga: kärleken, familjegemenskapen, ansvaret för ett barn som skall födas. Därmed har samhället underlåtit att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett barnvänligare samhälle. I detta läge väljer regeringen att erbjuda nära nog fri abort i stället för att söka undanröja orsakerna till det ökande antalet aborter. Man har synbarligen helt bortsett från de allvarliga följder en abort kan få för kvinnan, inte minst den unga. Det är väl känt att många kvinnor ångrar sig efter en abort och att de inte sällan drabbas av psykiska skador och lidanden — men hur många är inte ens utrett.

Jag blundar inte för de stora problem som finns i vårt samhälle, och jag har haft kontakt med många som sökt hjälp. De vet alla att jag inte har någon dömande attityd. Men jag tror inte att vi löser problemen i vårt samhälle genom att forma lagstiftningen efter utvecklingen. Låt oss då fastslå att samhällets syn är att abort är en nödlösning och inte får användas som preventivmedel! Låt denna samhällets attityd slå igenom i informationen på alla områden, inte minst i sexualundervisningen i våra skolor och informationen till de abortsökande! Samhället och kyrkan måste ge kvinnan psykologiskt och ekonomiskt stöd så att hon kan föda sitt barn utan att bli dömd, isolerad och onödigt hindrad i sin utbildning och sin karriär. Man har sagt i debatten att den starka reaktion som har framkommit snart lägger sig och att svenska folket finner sig i vad som beslutats. Vem är det som tror att kyrkan och andra menar så litet med sin reaktion och sin aktion? Oavsett hur beslutet blir här i dag kommer kampen att fortsätta, problemen att finnas kvar. Ingen må förmenas att i den kampen ha sin uppfattning om hur lag skall formas och problem skall lösas. Och till slut ett litet citat ur ett brev: ”Vad vi behöver är en saklig upplysning och undervisning om hur hela människan fungerar. Det första steget för att vår ungdom skall få en fast grund att bygga på. Ingen abortlag i världen kan hjälpa oss till harmoniska människor och endast välkomna barn.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

Herr talman! På herr Sven Johanssons direkta fråga, vad jag menar med fascistiska metoder i propagandan mot dem som stöder lagförslaget, vill jag svara att jag i radions morgoneko i dag talade om en skrämmande bild av ett foster, vilken sänts anonymt till oss. Men efter det att vi fått den bilden har det kommit ytterligare ett papper, nu undertecknat, med samma bild på. Där står bl.a.: ”Med bilden härovanför av mig sådan jag verkligen var vill jag vädja till alla ledamöter av riksdagen att inte legalisera det fria massdödandet av människofoster på våra sjukvårdsinrättningar utan avslå regeringens barbariska förslag — — —.” Det är, herr Johansson, ett exempel på fascistiska metoder. ”Regeringen Palme tillåter att cirka 30 000 levande människofoster mördas per år! ” Så skriver Operation Sverige. Fascistiska metoder, herr Johansson! Jag skulle kunna fortsätta att redogöra för vad som finns av det här slaget. Herr Johansson säger att i den tidning som jag representerar, nämligen Smålands Folkblad, skulle man bl.a. ha tagit upp frågan om aborter. Jag skall kort redovisa vad tidningen innehöll: Vi hade intervjuer med fyra fruar som hade gått igenom abort, där de redogjorde för sina upplevelser. Jag har väldigt svårt att inse, herr Johansson, att det skulle vara att bidra till osakkunnighet i abortfrågan. Vidare gjorde herr Johansson gällande att anonyma tidningsinsändare skulle vara ungefär likvärdiga med den där anonyma fosterbilden vi fick. Det är helt orimligt det också, därför att när det gäller tidningsinsändare får redaktionen meddelande om vem som står bakom insändaren. Det är skillnaden. Ytterligare en sak, herr Sven Johansson! I samband med de intervjuer som vi gjorde med kvinnor som genomgått abort uttalade en läkare att hon hade varit emot de aborter som förekommit, men sedan hon hade lyssnat på kvinnor som ville göra abort hade hon helt ändrat ståndpunkt. Hon hade fått respekt för deras situation, hon hade insett att abort var den enda lösningen. Herr Johansson! Det är vad jag vill svara på den direkta fråga som Ni ställde till mig.
Fru talman! Jag kan inte förstå Göran Karlsson som säger att det är en skrämmande bild av ett foster. Jag tycker det är intressant att veta hur man ser ut när man är tolv veckor gammal. Jag har inte alls haft några obehagliga känslor inför det där kortet. Men det kanske är så att det har irriterat en hel del som är medvetna om att det är just för sådana foster som man utsläcker livet. Det kanske hade varit befogat att vi, när vi anslagit så mycket tid till denna debatt, också hade läst upp de här breven, så att TV-tittarna ute i landet kunnat bedöma om det är riktigt som Göran Karlsson sagt, att fascistiska metoder förekommit. Jag sade inte att jag jämförde anonyma insändare med den här bilden. Jag sade att det förekommer anonyma insändare lika väl som det kommer anonyma brev till oss riksdagsmän.
Fru talman! Jag vill för min del deklarera att den propaganda inför ett riksdagsavgörande, som denna fosterbild innebär, finner jag mycket obehaglig. Det är orimligt att en sådan propaganda bedrivs! Sedan vill jag ställa denna fråga till Sven Johansson i Skärstad: Anser herr Johansson att de kvinnor som genomgått abort har mördat sina foster? Det är en fråga som jag kräver svar på.
Fru talman! Jag tycker att demokratin fungerar väl, när svenska folket får skriva till riksdagsmännen. Den demokratin vill jag uppmuntra och slå vakt om. Jag tackar alla som har skrivit och hoppas att de kommer att göra likadant i andra frågor. Sedan vill jag säga till Göran Karlsson i Huskvarna att jag inte har använt ordet mord. Jag har inte använt något nedsättande uttalande om dem som har andra uppfattningar än jag själv. Men jag kan upplysa om, att om Göran Karlsson vill gå några nummer tillbaka i Smålands Folkblad, så skall han där finna ett uttalande av broderskaparna i Jönköpings län, där de har använt ordet mord.

Fru talman! Abortlagstiftningen är kanske den viktigaste fråga vi har att ta ställning till vid detta års riksdag. Det är ingen detaljfråga. Det är en fråga som bokstavligen gäller liv eller död och som kan få prejudicerande konsekvenser på andra områden när det gäller att samhället skall besluta sig för om man skall skydda eller utsläcka liv. Nuvarande abortlagstiftning är från många synpunkter olycklig. Den tillämpning den fått under senare år visar att den nuvarande lagstiftningen bara har blivit ett innehållslöst skal, som i praktiken medger abort i nästan samtliga fall. Anledningen härtill är huvudsakligen den diffusa socialmedicinska indikation som tagits till intäkt för att medge abort på grund av förutsedd svaghet — som det heter — i närmare 80 procent av de aborter som utförts på senare år. Det är alltså inte sakligt grundade skäl i de för tillfället rådande förhållandena som alltid har varit avgörande utan ett antagande av vad som skulle kunna hända kvinnan, om hennes graviditet fick fortsätta. På dessa lösa grunder utförs i dag de allra flesta aborter. Dessa förhållanden har givetvis upprört stora grupper av vårt folk, och det har därför begärts en ändrad abortlag. Men även från helt motsatt håll, nämligen från de grupper som vill släppa loss ett ännu mer ansvarslöst sexualliv och som i många fall ser aborten som ett alternativt preventivmedel, har krav på s.k. fri abort förts fram. Många har alltså från olika utgångspunkter under flera år väntat ett propositionsförslag om en ny abortlagstiftning. Men när nu ett lagstiftningsförslag framläggs för riksdagen sker det på ett egendomligt sätt. Det sker utan att frågan har tagits upp i den propositionsförteckning som presenterats riksdagen, vilket har varit till klar nackdel för riksdagsarbetet. Vidare tyder hela handläggningen av ärendet på att regeringen inte har velat medverka till att ge riksdagsledamöterna bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig för att kunna ta ställning till alla de delfrågor som detta stora förslag innehåller. Mycket egendomligt är också att regeringen inte har funnit skäl att underställa lagrådet föreliggande lagförslag. I det avseendet instämmer jag med vad fru Kristensson tidigare anfört. Regeringens handläggning av denna fråga är enligt min mening klandervärd. I propositionen föreslås att kvinnan alltid skall få abort före utgången av tolfte havandeskapsveckan, om hon själv begär det. Mellan tolfte och adertonde havandeskapsveckan föreslås abort efter kurators utredning och i stort sett enligt nuvarande tillämpning av lagen. Förslaget innebär alltså att abort skall få utföras praktiskt taget utan begränsningar fram till ungefär halva havandeskapstiden. Man säger ofta att lagstiftningen skall vara förankrad i rättsmedvetandet, men varför tillämpas det inte i det här sammanhanget, när det ändå gäller liv eller död? Det förslag som nu framlagts och som bifallits av utskottets majoritet är enligt min mening definitivt inte förankrat i folks rättsmedvetande. Även de som vill ha s.k. fri abort är i de flesta fall själva medvetna om att det är ett orätt ställningstagande — orätt mot fostret som människa. De försöker att blunda för fakta. De vägrar i många fall att diskutera och ta ställning till det faktum att livet börjar vid befruktningen. De menar ibland att ett foster på ett tidigt stadium inte har något egenvärde och att en tidig abort inte skulle vara så mycket annorlunda än en blindtarmsoperation. Men när en läkare under ett TV-program vill visa TV-tittarna hur ett sådant foster ser ut genom att förevisa ett preparerat foster, då blir dessa förespråkare för s.k. fri abort skrämda och uppskärrade. De är alltså rädda för att själva få se och för att andra skall få se sanningen bakom talet om fri abort. Föregående talare berörde ett uttalande som utskottets ordförande, herr Göran Karlsson i Huskvarna, gjorde i dag på morgonen i radio om att det till riksdagsledamöterna har skickats bilder av foster.

Jag tror att man alltid, och särskilt i detta fall, öppet och ärligt skall se sanningen så naken som den är och inte försöka bedra sig själv eller andra. Det ofödda barnets människovärde måste hävdas. Grundläggande för att kunna ta ställning i frågan, när abort skall få utföras, är att bestämma sig för, när livet börjar och från vilken tidpunkt detta liv med alla medel skall skyddas. Först när man har tagit klar ställning till detta kan man, med utgångspunkt från detta ställningstagande, fatta beslut i frågan, om och i vilka fall abort skall få utföras. I propositionen har inte klar ställning tagits till detta grundläggande problem, och det är klart att har man inte lagt en ordentlig grund för sitt resonemang, så kommer mycket att hänga i luften av det som sedan sägs, och det är just vad som sker också. Departementschefen nöjer sig med att på s.60 i propositionen redovisa det tidigare synsättet på frågan, och vad olika åsiktsriktningar sedan ansett. Det redovisas att det i förarbetena till 1938 års lag angavs att lagstiftningen hade sin grund i synsättet att fostret av hänsyn till livets helgd skall skyddas under alla stadier av graviditeten. Det sägs också att den motsatta ståndpunkten är att fostret är en del av kvinnans kropp, över vilken hon själv skall få råda. Som en mellanståndpunkt anges att fostret bör ha ett visst skydd men att detta inte skall vara detsamma under hela graviditeten utan förstärkas allteftersom havandeskapet fortskrider. Utan att på något sätt ange skäl till sitt ställningstagande i grundfrågan har departementschefen intagit ytterligare en mellanståndpunkt, nämligen den att kvinnan under de första tolv veckorna av havandeskapet skall ha oinskränkt rätt att själv bestämma abort och att fostret under den tiden alltså skall betraktas som en del av moderns kropp, över vilken hon själv skall bestämma. Mellan tolfte och adertonde veckan föreslås en utredning liknande de nuvarande rätt meningslösa. Men samtidigt säger departementschefen, utan att klargöra hur han kommit fram till det, att fostret under graviditeten successivt utvecklas till en livsduglig varelse vars rätt till liv måste respekteras. Utskottets betänkande är, som jag ser det, ett upprepande av departementschefens ställningstagande och går inte alls in på någon analys av varför utskottet upprepar vad departementschefen sagt i denna fråga. Därför kvarstår frågorna obesvarade: Varför har departementschefen och utskottet intagit en annan ståndpunkt till fostrets rättsskydd än vad som gjorts i den tidigare lagen? Från vilken tidpunkt skall enligt det nya synsätt som regeringen och utskottet här har infört det växande barnet ha fullt rättsskydd? Dessa frågor är hittills obesvarade genom vad som står i proposition och utskottsbetänkande. Jag har inte kunnat finna svaren. Nu säger justitieministern i dag att valet står mellan legal och illegal abort. Menar då justitieministern att man skall legalisera brott därför att det annars begås brott? Det är i så fall ett allvarligt principiellt ställningstagande. I motionen 1742 har vi gjort en definition av hur vi ser på den här frågan om livets början och fostrets rättsskydd. Vi skriver i motionen: ”Livet börjar därmed att ägget blir befruktat. Men det är också orimligt att säga att det befruktade ägget skall skyddas från den tidpunkten. Fostret kan inte tillförsäkras rättsskydd förrän man vet att fostret existerar. Men från den tidpunkt detta med säkerhet kan konstateras måste också fostret ha fullt rättsskydd. Utifrån denna grundläggande uppfattning måste sedan ställning tas till i vilka fall man kan anses ha rätt att göra avsteg från principen om fullt rättsskydd och alltså tillåta abort. Samhällets övergripande målsättning måste vara att nedbringa antalet aborter till ett minimum, det gäller såväl legala som illegala. Lagstiftningen måste utgå från principen om fostrets egenvärde och att fostrets liv skall skyddas. Därav följer att abort även i fortsättningen i princip skall vara förbjuden. Abort skall endast kunna medges på grundval av indikationer.” Jag menar att det grundläggande för vidare ställningstaganden till aborter måste vara detta: att livet börjar vid befruktningen och att livet skall skyddas på allt sätt från den tidpunkt när man kan konstatera att detta nya liv finns till. Ingen har ännu lyckats förebringa någon bevisning för varför inte dessa grundtankar skall gälla. Från denna principiella grund kan man sedan ta ställning till i vilka fall man kan tillåta avsteg från grundprincipen, alltså vilka indikationer som skall få gälla för abort. För att abort skall tillåtas fordras för närvarande att någon av de fem nuvarande abortindikationerna är uppfylld. Havandeskap får avbrytas när på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinnan barnets tillkomst skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa — den medicinska indikationen. Det får vidare avbrytas när det med hänsyn till kvinnans levnadsförhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas att hennes kroppsliga eller själsliga krafter skulle allvarligt nedsättas genom barnets tillkomst eller vården av barnet — den socialmedicinska indikationen. Den humanitära indikationen är när kvinnan blivit havande genom våldtäkt eller annan brottslig gärning. Vidare medges abort när det med skäl kan antas att kvinnan eller det väntade barnet på grund av skada under fosterstadiet kommer att lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte — fosterskadeindikationen. Av dessa indikationer har den socialmedicinska indikationen under senare år tillämpats som en rent social indikation. Mer än tre fjärdedelar av aborterna har utförts av sociala skäl under rubriken Förutsedd svaghet. När vi utgår från principen att livet skall skyddas från den tidpunkt då man först känner till dess existens, gäller det att begränsa de legala skälen för abort så mycket som möjligt. En ny lagstiftning måste enligt min mening självfallet utgå från principen att abort är förbjuden och att överträdelse skall beivras. Rätt till abort skall dock föreligga i vissa fall. Det finns givetvis många fall där det är fråga om antingen kvinnans eller barnets liv och kvinnans liv måste sättas framför fostrets. Det gäller vidare vid fall av våldtäkt, där av humanitära skäl abort bör få förekomma. Det gäller också när man med visshet kan säga att barnet kommer att lida av svår sjukdom eller sinnesslöhet. Jag har kommit fram till att de nuvarande abortindikationerna skall fortsätta att gälla och tillämpas strikt, med undantag för den socialmedicinska indikationen, som bör utgå eller i varje fall omarbetas. Om svaghet eller förutsedd svaghet över huvud taget skall vara skäl för abort, bör det bedömas med utgångspunkt i den medicinska indikationen om fara för kvinnans hälsa. Jag medger att även övriga indikationer är i viss mån tveksamma och kan behöva skärpas när det gäller tillämpningen, men jag har ändå kommit fram till att riktlinjen för en ny abortlagstiftning bör vara: abort är i princip förbjuden men får utföras enligt nuvarande abortindikationer, utom den socialmedicinska, och indikationerna skall tillämpas strikt och restriktivt. Med detta synsätt är samhällets ansvar gentemot dem som trots en väl fungerande preventivmedelsrådgivning blir gravida också så mycket större. Samhället måste vara berett att på olika sätt bistå de kvinnor som har en besvärlig situation och som blir gravida, att kunna klara upp denna situation. Den hjälpen måste ta sig många uttryck. Det gäller möjligheter att adoptera bort barn. Det gäller möjligheterna för modern att själv ta hand om sitt barn, om hon vill det. Det gäller stödet till familjen som grundceell i samhället. Men den grundläggande hjälpen måste komma ännu tidigare. En skolpsykolog har i en tidningsartikel nyligen sagt följande: ”Sexualundervisningen så som den är upplagd i våra skolor är alldeles för biologisk och preventivmedelsinriktad. Den kan inte leda till något annat än aborter. Den etiska sidan får för litet plats. Det talas alldeles för litet om trygghet, trohet, ömhet, kärlek och respekt för varandra. Nuvarande undervisning tjänar mest till att grundlägga ett sexualliv.” Så långt vad denna skolpsykolog uttalade. Jag tror att det är alldeles riktigt. Man blir beklämd när man i pressen ser hur en 1S-årig flicka skriver om hur obehagligt det var att ha samlag första gången, därför att hon inte ville ha samlag, men hon hade ju blivit 15 år och var ”lovlig”, och därför tyckte hon att hon måste ha samlag för att inte de andra flickorna skulle se ner på henne. En annan flicka skrev i en tidning och frågade, om hon var för liten för att ha kille när hon var bara 10 år. En skolsköterska talade om hur en av flickorna en dag kom till henne alldeles slutkörd rent fysiskt. Skolsköterskan fick så småningom fram att det berodde på att det var ”hennes månad”. En av flickorna i klassen fick ut p-piller, och sedan delade flickorna på dem och använde en månad var. Pojkarna i klassen fick reda på vems ”månad” det var, så att alla kunde ha samlag med just den flickan. När man får höra sådana här saker frågar man sig hur långt det skall gå i förförelse och förstörelse av vår fina svenska ungdom innan skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet vaknar upp beträffande de här allvarliga problemen. Redan på det här stadiet måste alltså samhällets stöd till de unga kvinnorna komma in. Och de kvinnor som själva vill behålla sitt barn måste få en aktiv samhällshjälp när det gäller bostad, barntillsyn, ekonomi osv. Det skulle väl vara ett dåligt välfärdssamhälle om vi inte skulle kunna ge den hjälpen. Det skulle vara ett erkännande av samhällets misslyckande. Vi måste också uppmärksamma att en del kvinnor av olika anledningar behöver stöd och råd efter det att en abort har skett. Den frågan förbigås i propositionen. Rådgivning i abortärenden bör byggas ut så att en väl fungerande eftervård kan ges till dem som av olika skäl ångrar en abort eller behöver hjälp på annat sätt. Antingen regeringens förslag går igenom eller den lagstiftning som jag här talar för vinner bifall är det viktigt att uppmärksamma detta med att kvinnan skall kunna prata ut om sina problem efter en abort och få råd och stöd. Om regeringsförslaget går igenom är detta särskilt nödvändigt, därför att hela ansvaret då läggs på kvinnorna även i mycket unga åldrar. Och det är ju för närvarande omvittnat att det främst är bland de allra yngsta flickorna som depressionerna och ångerkänslorna uppträder när de börjar tänka efter vad de har gjort. Ändå är det för närvarande så att de kan avlasta ansvaret på någon annan. Men går propositionens förslag igenom måste de ta hela ansvaret själva. Är det inte att lägga ett orimligt tungt ansvar på en ung flicka? Propositionens förslag innebär att också den omyndiga flickan skall få besluta om sitt eget barns liv eller död. En annan viktig orsak till att inte lägga detta ansvar på kvinnan ensam är att hon inte är i psykisk balans i det skedet av graviditeten. Jag vill här instämma i vad min partiledare, Gösta Bohman, tidigare har sagt i denna fråga. Min mening är att ett abortbeslut är en avvägning mellan två liv och att beslutet under inga förhållanden bör fattas av kvinnan ensam. Det finns också en tredje part som tycks ha blivit bortglömd i sammanhanget, nämligen fadern. Jag menar att varje abort skall föregås av ett samråd mellan den abortsökande, läkare och kurator. Och vid det samrådet skall faderns mening om möjligt efterhöras. Om det gäller omyndiga kvinnor skall även föräldrars eller förmyndares mening inhämtas. Eftersom det är huvudsakligen medicinska skäl som skall vara avgörande är det läkaren som skall fatta beslutet om abort skall företas eller inte. Det bör också kunna övervägas om inte lagstiftningen bör utformas så att två läkare i samråd skall underteckna skriftligt beslut om abort. Givetvis bör abort inte få företas mot kvinnans önskan. Kvinnan skall också ha rätt att hos socialstyrelsen överklaga läkares beslut om hon vägras abort men anser sig ha rätt därtill enligt lagen. Jag menar att det obligatoriska samrådet mellan läkare, kurator, den abortsökande kvinnan, barnafadern och i vissa fall föräldrar ger kvinnan större valfrihet, därför att vid detta samråd kommer man ju fram till om det finns lagliga skäl för abort och vilka skäl som i hennes fall kan tala för eller mot abort. Och kvinnan behöver då inte själv ta ansvaret. Enligt propositionens förslag skall kvinnan själv besluta. Men hur många unga kvinnor kommer då inte att bli mer eller mindre tvingade av barnafäder att göra abort även om de inte vill själva? Föräldrar kan av någon händelse få veta att deras unga dotter gjort abort utan att de har haft en aning om saken, trots att de har ansvaret för sitt barn. Vem tar ansvaret om en ung flicka blir skadad av ett abortingrepp? Föräldrarna får ta ansvaret för sitt barn, trots att de inte har fått vara med om att fatta beslutet. Den unge maken får ta hand om sin hustru, trots att han vägrats rätten att vara med vid beslutet. Detta är orimligt. Varken propositionen eller utskottet har tagit upp dessa frågor, och därför hänger de i luften om propositionsförslaget godkänns. Det enda som sägs är att varken departementschefen eller utskottet funnit något behov av att i författning reglera sjukvårdshuvudmännens ansvar vid abort. Därmed har inte heller sjukvårdshuvudmännen enligt departementschefens och utskottets förslag någon skyldighet att utföra den abort som kvinnan enligt förslaget har ovillkorlig rätt till. Däremot skulle sjukvårdshuvudmännen vara skyldiga att utföra abort enligt de grunder jag här har förespråkat på grund av bestämmelserna i 3 § sjukvårdslagen. Abort enligt de indikationer jag talat för skall givetvis också företas i ett så tidigt skede som möjligt för att kvinnan inte skall tillfogas onödigt lidande. Sjukvårdspersonalens rätt att avstå från att deltaga i aborter berörs i flera motioner. I motionen 1742 har vi anfört att sjukvårdspersonalen måste ges full rätt att avstå från deltagande i aborter. I propositionen anför departementschefen på s. 77 i denna fråga att man bör ”så långt det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Man bör därför undvika att till abortverksamheten binda sådan personal som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete.” Detta departementschefens uttalande tyder på att någon ovillkorlig rätt för sjukvårdspersonalen att slippa deltaga i aborter inte skulle kunna hävdas. Utskottet säger i denna fråga först att man vill framhålla att sjukvårdspersonalen liksom all annan personal i allmänhet är skyldig att fullgöra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren ålägger dem och att ansvaret för fördelningen av arbetet enligt sjukvårdskungörelsen i första hand vilar på klinikoch blockchefer. Sedan för utskottet ett väldigt egendomligt resonemang som verkar tillkommet för att dölja att man inte vill ge sjukvårdspersonalen en ovillkorlig rätt att slippa deltaga i aborter. Man skriver: ”Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att ett utmärkande drag i dagens arbetsliv är ansträngningarna att ge de anställda en ökad insyn i och ett ökat inflytande på arbetsplatserna, och man bör, som departementschefen framhåller, inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden.

Den som har samvetsbetänkligheter skall slippa deltaga utan att fördenskull på något sätt vara belastad i sin tjänst, vare sig det gäller avancemang, sökandet av annan tjänst eller vidareutbildning. I militärtjänsten kan den som har djup samvetsnöd slippa bära vapen. Jag anser det logiskt att den som har samvetsnöd mot att deltaga i aborter skall ha en ovillkorlig rätt att slippa deltaga. En gynekolog har nyligen uttalat att gynekologen i Sverige teoretiskt har samvetsfrihet, men att den som är motståndare till aborter knappast kan bli överläkare. Och det är svårt att över huvud taget tjänstgöra på en kvinnoklinik. Hon säger också att gynekologer är rädda för att mista sina tjänster eller att inte komma så långt i karriären om de inte accepterar aborter. Det får inte vara så. Sjukvårdspersonalen måste få ovillkorlig rätt att slippa delta i aborter. Ett annat och kanske bättre alternativ vore att inrätta särskilda abortkliniker, där alla aborter utfördes och där endast de som ville syssla med aborter anställdes. Särskilda abortkliniker kommer kanske också att visa sig nödvändiga av helt andra skäl om propositionen går igenom — detta därför att propositionens förslag kommer att leda till ett mycket större antal aborter. På s. 26 i sitt betänkande skriver utskottet: ”Rådande abortpraxis synes ge ett visst stöd för att i vart fall någon väsentlig stegring i abortfrekvensen inte kommer att ske. Det kan tilläggas att den arbetsgrupp inom justitiedepartementet, som utrett vissa resursfrågor på abortområdet, anfört att den tidigare kraftiga ökningen av antalet aborter synes ha brutits under andra halvåret 1972.” Så skriver faktiskt socialutskottet. Försöker det lura sig självt eller några andra? Utskottet påstår att ökningen av antalet aborter brutits under andra halvåret 1972, trots att man nu vet att antalet aborter i Sverige under 1973 var högre än under 1972 och att under de fyra första månaderna i år utförts 1 350 fler aborter än under motsvarande tid förra året. Om denna tendens består under resten av året, kommer antalet aborter i vårt land i år att stiga till över 30 000 — en ny rekordsiffra i så fall. Socialutskottet tror inte heller på någon större ökning av abortfrekvensen om det får igenom sitt abortförslag, trots att man känner till erfarenheterna från utlandet. I Danmark har antalet aborter ökat med över 70 procent, sedan en liknande lagstiftning genomförts. I Finland, som genomfört fri abort för dem som är under 17 år eller över 40 år samt för dem som förut har fyra barn, har antalet aborter på fyra år stigit från ca 8 000 till ca 23 000 per år. För närvarande utförs där 40 aborter på 100 födslar. I Sovjet utförs tre aborter på en födsel eller sammanlagt 6 miljoner aborter per år. I Polen utförs 200 000 aborter på 550 000 födslar och i Tjeckoslovakien 110000 aborter på 200 000 födslar. Ungern har nyligen infört en restriktivare lag, sedan antalet aborter blivit större än antalet födslar. Också i Rumänien har man blivit restriktiv, sedan de legala aborterna ökat till fyra gånger antalet födslar. Storbritannien har sedan 1967 en mycket liberal abortlagstiftning, och antalet aborter har därmed på fem år ökat från ca 10 000 per år till över 150 000 år 1972. Mot bakgrund av dessa erfarenheter från andra länder är ju de tidigare citerade uttalandena i utskottets skrivning helt verklighetsfrämmande. Erfarenheterna ställer utskottets resonemang direkt på huvudet. De nuvarande straffbestämmelserna i brottsbalken angående fosterfördrivning föreslås i propositionen utgå. Jag anser att dessa straffbestämmelser skall behållas oförändrade. Det står väl helt klart att en lagstiftning enligt propositionens förslag kommer att användas som ett alternativ till preventivmedel — sedan må man förneka det hur mycket som helst. Vi har numera fått effektivare preventivmetoder, som gör det möjligt för kvinnan att själv bestämma om hon vill bli gravid eller inte. Det är alltså från den synpunkten sakligt sett ett betydligt mindre behov nu av aborter än för bara några år sedan. Den föreslagna abortlagen öppnar i stället slussarna för ett ohämmat sexualliv utan ansvarstagande. Människor måste ta ansvar för sina handlingar, när det nu finns möjligheter att skydda sig mot graviditet. Jag hoppas också att preventivmedelsforskningen skall få fram bättre preventivmedel och att de preventivmedel, t.ex. spiralen, som är tveksamma från abortsynpunkt därmed skall utgå. En enig kristen opinion har yrkat avslag på regeringens abortförslag, men hänsyn härtill har inte tagits. Departementschefen avfärdar kritiken som onyanserad. Ja, det är svårt att nyansera sin kritik mot det som är helt galet. Men inställningen från regeringshåll till den kristna opinionens synpunkter är skrämmande. I debatten försvarar man ibland regeringsförslaget med att barnet skall ha rätt att födas önskat. Ja, med de preventivmedel som nu finns har föräldrarna redan full möjlighet att se till att endast önskade barn kommer till världen — om de bara vill ta ansvar för detta. Men ansvarslösheten breder ut sig. När jag hör talet om att barn skall vara önskade, minns jag en grupp ungdomar som för ett par år sedan satt och diskuterade abort. Flera var för att man skulle få göra abort hur som helst. Då sade en ung intelligent man i gruppen ungefär så här: När jag blev till, blev min mamma utsatt för starka påtryckningar från sin familj att göra abort. Men hon behöll mig. Vi hade det fattigt under min barndom, men vi var lyckliga trots allt, och jag är glad att jag fick leva. Tycker ni att hon skulle ha dödat mig? Ingen ville svara honom på detta. Om den nu föreslagna abortlagen varit i kraft vid tiden för de nuvarande riksdagsmännens födelse, så skulle kanske hälften av kammarens ledamöter aldrig ha fötts. Det är också något att tänka på. Jag såg i går en tidningsrubrik som lydde: ”Om Du ser ett barn som blir misshandlat, så anmäl det till barnavårdsnämnden.” Bör inte detta gälla också de minsta och mest värnlösa barnen? Vi har inte rätt att ta liv på det sätt som regeringen föreslår! Vi har lagar som skyddar rovdjur, blåsippor och fågelägg. Lagen måste också skydda barnen — även i fosterstadiet. En lagstiftning sådan som regeringen föreslagit är även farlig på det sättet att den luckrar upp respekten för livet. Då ligger det nära till hands att respekten för livet när det gäller gamla och sjuka blir uppluckrad. Det kan en dag leda till rätt att döda gamla och kroniskt sjuka. En sådan utveckling vill jag inte biträda. Jag menar alltså att regeringens förslag till abortlag bör avslås och ett nytt förslag föreläggas riksdagen snarast med beaktande av de synpunkter som jag här har anfört. Jag yrkar därför bifall till den likalydande hemställan som finns i reservationerna 1 och 2 utan att fördenskull kunna instämma helt i de motiveringar som där anförs. I motionen 1743 har jag tillsammans med fru Troedsson tagit upp kostnaderna för preventivmedel. I propositionen föreslås att preventivmedelsrådgivningen skall vara kostnadsfri för den enskilde men att ersättning skall utgå från de allmänna försäkringskassorna med 45 kronor per besök. Mot detta förslag har vi ingen erinran. Däremot vill vi ha ändringar i de regler som föreslås för den enskildes kostnader för preventivmedel. Vi menar att förslaget att preventivmedel i viss omfattning skall tillhandahållas gratis vid rådgivning kan få just de negativa konsekvenser som departementschefen anför mot rabattering av kondomer, nämligen att bryta sönder den vitt förgrenade distributionsapparat som nu finns på området. Eftersom det särskilt vad beträffar kemiska medel kan ha en viss ekonomisk betydelse att få ut gratis medel, finns det också en risk för att antalet besök vid rådgivningsinrättningarna ökar starkt av det enda skälet att man vill ha gratis preventivmedel. Eftersom varje sådant besök ändå kostar samhället 45 kronor, så kan det blir rätt stora onödiga kostnader. Det framgår inte heller av förslaget i hur stor omfattning som preventivmedel skulle tillhandahållas gratis. Allt detta gör att vi menar att det måste till enklare och klarare regler på det här området. I reservationen 9 har motionens tankar följts upp. Det begärs där att den enskildes kostnader för preventivmedel skall bestämmas till högst 15 kronor per rådgivningstillfälle, när det gäller sådana preventivmedel som fordrar sjukvårdspersonals medverkan vid utprovning eller förskrivning. Preventivmedel som inte fordrar sjukvårdspersonals medverkan skulle enligt motionens och reservationens förslag tillhandahållas den enskilde till självkostnadspris. Den i propositionen upptagna lagen om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. bör ändras i enlighet med det anförda och förslag därom föreläggas riksdagen till hösten. Vi menar att på det sättet blir reglerna för rabattering av preventivmedel klarare och enklare, och man undviker en rad negativa konsekvenser som kan uppkomma om propositionens förslag genomförs. Jag yrkar bifall till reservationen 9. Till sist vill jag bara kommentera ett yttrande som utskottsordföranden, herr Karlsson i Huskvarna, fällde i sitt anförande. Herr Karlsson ansåg att han inte är någon förtappad varelse, utan att han har hjärta och hjärna som andra. Men det är ju så att alla vi människor som en gång skall dömas inför Guds tron har hjärta och hjärna vare sig vi får gå in i vår Herres glädje eller blir kastade i mörkret där utanför. Varken herr Karlsson i Huskvarna eller jag kan väl i dag säga vilken dom vi då kommer att få. Men avgörande för oss alla kommer att vara hur vi brukat de gåvor vi fått.

Fru talman! Eftersom herr Åkerlind har yrkat bifall till reservationen 9 vill jag bara göra några korta kommentarer. Sedan jag lyssnat på herr Åkerlind har jag mycket svårt att förstå hur han så småningom kan komma fram till att yrka bifall till reservationen 9 som gäller kostnader för preventivmedel. Här har talare efter talare stigit upp och sagt att vad de innerst inne vill är att det inte skall bli oönskade graviditeter och födas oönskade barn. I propositionen har föreslagits en rad åtgärder, beträffande preventivmedelsrådgivning bl.a. en särskild lag enligt vilken det skall kunna utgå ersättning till stat, kommun och landsting för preventivmedelsrådgivning. I reservationen menar man att detta kan få negativa konsekvenser. Man är rädd för att det kommer att finnas människor som går från den ena rådgivningsinrättningen till den andra — för att få preventivmedel. Låt mig på en gång säga att jag reagerar kolossalt starkt emot ordet ”rådgivningsinrättningar”. Jag tycker att man skall använda något annat ord, men detta får stå för den reservation som är skriven. Jag för min del tror inte det finns någon risk för att man kommer att vandra runt för att t.ex. få gratis kondomer. Det är ju det reservanterna hyser oro för. Från utskottets sida är vi inte oroliga för att det kommer att bli något missbruk. Därför yrkar jag avslag på reservationen 9. Herr Åkerlind var kritisk mot utskottets skrivning när det gäller utvecklingen av antalet aborter. Jag tror det kan finnas anledning att påpeka att när man talar om den ökning som har skett är förklaringen alltid att lagen har tillämpats alltmer liberalt. Men man måste väl också ta hänsyn till att antalet kvinnor i de mest fruktsamma åldrarna, alltså mellan 20 och 30 år, under åren 1960-1970 ökat med 40 procent. Det hör också till bilden när man diskuterar utvecklingen i fråga om antalet aborter. Vidare har man refererat brev som man har fått. Det må kanske då vara tillåtet att bara säga, att när det gäller utvecklingen med avseende på antalet aborter för Malmös vidkommande så finns det nu en tendens till minskning.
Fru talman! Fru Skantz reagerar framför allt mot ordet ”rådgivningsinrättning”, och gäller det bara den saken är det väl inte så mycket som skiljer oss åt. Det ordet kan ersättas med något annat. Avsikten med reservationen 9, som jag talat för och som gäller tillhandahållandet av preventivmedel i samband med preventivmedelsrådgivning, är dock att få klarare regler för hur rabatteringen skall ske. De regler som föreslås i propositionen och av utskottsmajoriteten är ju ganska diffusa. Jag har också i mitt anförande talat för en utveckling av preventivmedelsforskningen, så att vi får fram bättre och effektivare preventivmedel, och i det avseendet hoppas jag att vi inte har några delade meningar.
Fru talman! Anledningen till att jag begärde ordet var inte att jag reagerade mot benämningen ”rådgivningsinrättning”. Det var bara ett påpekande som jag passade på att göra i sammanhanget. Vad jag framför allt vänder mig mot i reservationen är att den syftar till att kemiska preventivmedel och kondomer skall tillhandahållas endast i begränsad omfattning i samband med rådgivningen. Vad herr Åkerlind reagerat mot är tydligen att utskottet inte har angivit någon viss kvantitet. Men den bedömningen får väl ändå överlämnas till dem som sköter denna rådgivning.
Fru talman! Ja, det är just det förhållandet att utskottet inte angivit några kvantitetsbegränsningar för det fria utlämnandet, vare sig av kemiska medel eller av kondomer, som gjort att vi önskar få klarare linjer på detta område. Vi vill att medlen skall indelas i två grupper. I den ena gruppen skall finnas de medel som måste förskrivas av sjukvårdspersonal och läkare, och för dessa skall förekomma en rabattering motsvarande läkemedelsrabatteringen. Till den andra gruppen skall föras kemiska preventivmedel och kondomer, som vi menar skall tillhandahållas till självkostnadspris. Sådana regler skulle vara klarare och enklare.

Fru talman! Aborter bör så långt som möjligt förebyggas. Det är den utgångspunkt som vi är eniga om. Därför är det bra att det i propositionen föreslås ökade resurser för preventivmedelsrådgivning, att man skall få preventivmedlen billigare och att det skall ges bättre information om hur man skall undvika havandeskap när man inte önskar ett sådant. Det är bra att dessa förslag framläggs. Det bör väl tilläggas att de kommer väl sent. Vi är många här i riksdagen och utanför riksdagen som länge har krävt att man skall satsa på preventivmedelsrådgivning, att man skall ta bort skygglapparna och att man skall se till att det i fortsättningen inte blir sådana orimliga väntetider för att få t.ex. en spiral insatt som för närvarande förekommer på många håll. RFSU har varit pionjär på detta område. Riksförbundet för sexuell upplysning har varit föregångare när det gäller att arbeta för preventivmedel, för att skapa tillgång till dessa och för att sprida information om preventivmedel och om sexuella frågor över huvud taget. Fortfarande är RFSU:s insatser av avgörande betydelse. Det framgår också av propositionen, och det är därför litet förvånande att man inte nämner, att RFSU naturligtvis behöver ökade resurser för att motsvara de höjda krav som kommer att ställas på organisationen i detta läge. Jag har med anledning härav i en motion föreslagit, att man skall satsa ökade medel på RFSU:s verksamhet. Jag är glad över det uttalande som socialutskottet gör på s. 50 i sitt betänkande, där man understryker att de ökade medlen för informationsverksamheten kommer att ge ett väsentligt större utrymme för bidrag åt RFSU. Jag betraktar detta som ett tillgodoseende av motionens yrkande. Det är också klart att det kan vidtas en hel del åtgärder av allmänt stödjande natur för att människor skall kunna undvika abort och ges möjlighet att ta hand om barn även när de inte är planerade. Sådana åtgärder har också i stor utsträckning vidtagits, framför allt för att stödja de ensamma föräldrarna. Men mycket kan fortfarande göras. Jag behöver bara påminna om den diskussion om en kortare arbetsdag som för närvarande förs. Det är klart att just arbetstidens längd och möjligheterna till en god barntillsyn här kan spela en avgörande roll. Inte desto mindre är det önskvärt att man närmare studerar vad som i de enskilda fallen är avgörande när någon begär abort. Man måste se efter om man ytterligare kan stödja kvinnor i en abortsituation och försäkra sig om att de inte skall behöva begära abort av ekonomiska skäl eller liknande. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 8, där en sådan utredning föreslås.

Och den informa tionen skall ske muntligt och inte i form av något papper, som många människor kanske finner svårtillgängligt. I det sammanhanget är det också väsentligt, vilket utskottet understryker, att begreppet abortrådgivning — och det gäller naturligtvis ännu mer i fråga om den muntliga informationen — inte får ges den betydelsen, att verksamheten har till syfte att påverka den abortsökande kvinnan till att avstå från att begära abort eller till att låta utföra abort. En sådan tolkning av begreppet rådgivning kan lätt få den effekten, som inte är önskvärd, att hon undviker att ta del också av information om det bistånd som samhället kan ge. Det får inte bli påtryckningar i stället för information. De här förebyggande åtgärderna kan tyvärr inte eliminera behovet av abort. När ändå abort blir aktuell är den viktiga, centrala frågan, som vi diskuterar i dag: Vem skall avgöra? Här är en konflikt mellan olika intressen, mellan kvinnans och kanske även andras intresse av att undvika att fullfölja ett havandeskap som inte är önskat och intresset av att ge ett rättsskydd åt fostret. Det finns ingen logisk lösning som tillfredsställer båda de intressena; här måste göras en avvägning. Den avvägning som har gjorts i lagförslaget är att det under den tidigare delen av graviditeten är kvinnan som skall avgöra, medan under senare delen skyddet för fostret ökas i förhållande till reglerna i dag. Följden av det här förslaget bör rimligtvis bli att andelen sena aborter minskar, och det är värdefullt. Jag accepterar den avvägning mellan de här två intressena som gjorts i propositionen. Man kan givetvis hävda en annan avvägning — t.ex. att kvinnan inte i något skede av graviditeten skall få ha det avgörande ordet — men då kan man inte komma förbi den centrala frågan: Vem är det som bättre än kvinnan själv kan avgöra om en tidig abort skall få göras? En regel på den här punkten är svår att utforma utan att man får en utredningsprocedur som är plågsam för kvinnan och som kan bli långdragen. Dessutom måste man då hävda att någon annan än kvinnan vet bättre, om de skäl som hon anför skall anses tillräckliga eller inte. Man skall kunna säga till en abortsökande kvinna: Du har inte rätt när du hävdar att det är oskäligt betungande att fullfölja havandeskapet, utan du skall fullfölja det. Om man hävdar att det är möjligt att någon annan kan avgöra saken bättre än kvinnan själv, då tycker jag att det kan vara anledning att begrunda vad t.ex. fru Elvy Olsson i Hölö sade i sitt mycket väsentliga anförande, där hon mot bakgrunden av sina erfarenheter som medlem av den socialpsykiatriska nämnden just drog slutsatsen att det är kvinnan som bäst kan avgöra och att det inte går för någon annan att säga, att skälen inte är tillräckliga. Herr Bohman sade i sitt inlägg, att han ville hävda principen att fostret har samma rätt som andra mänskliga varelser att få sitt liv garanterat. Då kan man fråga: Hur stämmer detta med det förslag som framförs i den moderata partimotionen och här i dag? Förslaget innebär att man enligt den tredje indikationen skall kunna ge abort om det av någon anledning är oskäligt betungande för kvinnan att hennes havandeskap fortsätter. När man läser vidare, finner man att det som kan vara oskäligt betungande är ”att kvinnan redan förut har många barn, att hon närmar sig klimakteriet, att hon är mycket ung, att hon befinner sig i konfliktsituation med mannen eller att hon av skilda skäl icke kan antas kunna ta vård om barnet”. Det är alltså i och för sig rimliga skäl för att abort skall kunna medges. Men det är inte det intrycket som man får, när man hör herr Bohman säga att fostret skall ha samma rätt som andra mänskliga varelser att få sitt liv garanterat. Det finns ju inga andra mänskliga varelser vilkas liv är beroende av om modern har för många barn, om hon befinner sig i konflikt med mannen osv. I praktiken, när moderaterna skall fullfölja den princip som här har angetts, ger man alltså inte alls fostret samma rättsskydd som andra mänskliga varelser. Därför bör man inte heller påstå det i sina deklamationer här i kammaren. Man skapar annars ett felaktigt intryck av sin uppfattning. På de bilder som vi har fått oss tillsända, och som har nämnts av flera tidigare talare, har vi fått se ett stort antal tolv veckor gamla foster — i något fall också i förstorat skick. Jag kan acceptera metoden att sända ut sådana bilder, om man säger helt och hållet nej till abort. Då kan det vara rimligt att visa upp dem och säga: Det här är de individer som vi vill skydda. Men om man går med på abort enligt vissa indikationer, t.ex. enligt den moderata linjen, tycker jag inte att man kan använda en sådan argumentering. Man kan inte både säga till en människa att hon får abort, och samtidigt visa henne dessa bilder, som är avsedda att stryka under åsikten att abort egentligen är att döda en människa. Man kan inte, som fru Kristensson gjorde, säga att vi vill medge abort om det skulle vara oskäligt betungande att fullfölja havandeskapet och samtidigt ställa frågan: Är det en mänsklig handling att ta livet av ett ofött barn? Man kan inte, som herr Bohman gjorde, använda bildspråket att en abort är att klippa av livets tråd. Det är ett övergrepp mot de kvinnor som man själv vill ge rätt till abort att samtidigt sprida sådana bilder, att använda sådana formuleringar som, även om man inte säger det direkt, är ägnade att ge dem intrycket att de begår någonting förfärligt. Jag tror att just känslan för det orimliga och ohållbara i en dylik uppläggning leder till att de som tar emot dessa bilder och lyssnar på detta språk snarast påverkas i motsatt riktning mot vad man har avsett. Det har sagts att abortfrågan är en kvinnofråga. Naturligtvis kan man invända att det inte finns några kvinnofrågor, att alla frågor är samhällsfrågor. Det här gäller fostret, det gäller mannen, det gäller utomstående intressen. Men ett sådant allmänt uttalande kan ändå inte skymma det centrala — att den nuvarande abortlagstiftningen har lett till påfrestningar framför allt för kvinnorna. Det är kvinnor som i de allra flesta fall får bära bördorna av ett icke önskat havandeskap. Det är kvinnor som får underkasta sig förödmjukande utredningar, plågsam väntan, sena aborter. Det är kvinnor som har fått möta godtycket i det nuvarande systemet, som har känt maktlösheten inför en lag som tillämpas restriktivt i en del av landet och generöst i en annan del av landet, där man kanske inte själv bor. Det är kvinnorna som har fått ta riskerna och plågorna med de illegala aborterna. En mer restriktiv abortlagstiftning, eller en mer restriktiv tillämpning av lagen, skulle öka dessa plågor för kvinnorna, skulle minska kvinnornas frihet och öka deras beroende av andra — av myndigheter och av de ovilliga fäderna. Den nya lagen, å andra sidan, skulle i huvudsak ta bort de påfrestningar på kvinnorna, som jag har nämnt, och öka jämlikheten. Det är en smula märkligt när man, som herr Bohman gjorde, vill säga nej till lagförslaget med motiveringen att man hyser en större omsorg om kvinnan än vad den nya lagen innebär. De kvinnor som skulle vägras abort enligt herr Bohmans lagstiftning, med dess mera återhållsamma tillämpning, har nog svårt att känna den rätta tacksamheten. Så fullkomliga lagar och lagtillämpare finns inte, att man kan leta upp just de fall där kvinnan innerst inne inte önskar abort, eller där hon senare skulle hålla med om att hon inte borde ha fått abort, och säga nej till dessa fall och ja till alla andra. Någon sådan lag, och några människor som kan tillämpa lagen på det sättet, finns inte. Om man vill lägga särskild vikt vid omsorgen om kvinnorna, förefaller det mer naturligt att utforma lagstiftningen med utgångspunkt i att den kvinna, som vidhåller sin önskan om abort, också skall få abort under det tidiga skedet — att man alltså utgår från att kvinnan bättre än läkare och myndigheter kan bedöma både sin aktuella situation och sin framtid. Den omsorgen om kvinnorna måste sedan avvägas mot behovet av ett skydd för fostret, och det har i lagförslaget skett genom tidsgränserna tolfte och adertonde veckan, och genom att reglerna för abort under det senare skedet skärpts. Men när man motiverar en restriktiv abortlag med omsorgen om kvinnan, då är man långt borta från det förtroende för den enskilda människans förmåga att ta ställning och ta ansvar som är centralt, i varje fall för min människosyn. I stället talar man om de abortsökande kvinnorna som om de vore mer eller mindre psykiskt otillräkneliga, som om de vore oförmögna att ta ansvar för beslutet om en abort i det här tidiga skedet. De kvinnor som har sökt abort enligt den nuvarande lagen känner nog inte igen sig. För många har det säkerligen varit, som har sagts här tidigare, en större påfrestning att gå genom utredningsförfarandet, ställas inför representanter för myndigheterna och motivera sitt ställningstagande och vidhålla det, än att fatta själva beslutet och undergå operationen. Fru talman! Jag har varit tveksam när det gäller ett par speciella frågor i den här propositionen. Den första frågan gäller personalens rätt att vägra att utföra abort om man har samvetsbetänkligheter. Vi har ju motsvarande problem när det gäller värnplikt, och där vill man respektera samvetsbetänkligheterna. Den andra frågan rör möjligheten att få abort utförd på sjukhus utanför det egna sjukvårdsområdet, t.o.m. i ett annat län än hemlänet. Jag anser det önskvärt att man respekterar samvetsbetänkligheterna, i synnerhet för människor som tagit arbete inom sjukvården innan den nuvarande lagstiftningen antogs. Man behöver inte ha mycket fantasi, man behöver inte känna till mycket om svensk sjukvård för att veta att anonymitetsskyddet inte alltid fungerar, och för att inse att den som t.ex. är anställd på ett sjukhus kan ha starka skäl att inte vilja ha en abort utförd just på det sjukhuset. I utskottets betänkande tar man på s. 40 och 41 upp de här sakerna på ett sätt som innebär klara förbättringar i förhållande till regeringsförslaget. Utskottet förutsätter att ”läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed”. Utskottet anser också att de motioner som gäller rätten att få abort utförd på sjukhus utanför det egna sjukvårdsområdet i allt väsentligt kommer att bli tillgodosedda genom det förhandlingsarbete och de överenskommelser som sjukvårdshuvudmännen skall genomföra. Jag anser, fru talman, att man kan godta de här formuleringarna i utskottsbetänkandet, men att det finns all anledning att följa utvecklingen på dessa områden och se vilka konsekvenserna blir av uttalandena, om det verkligen kommer att gå så som utskottet har förutsatt. Annars bör det inte vara någon större svårighet att återkomma och göra förbättringar. Jag har — med hänvisning till vad jag här sagt — för avsikt att rösta för reservationerna 8 och 10 och i övrigt för utskottets förslag.

Fru talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma i vad herr Bohman tidigare anfört, men jag vill ändå ta kammarens tid i anspråk en liten stund för några reflexioner. Då vill jag först säga till herr Romanus, att när herr Bohman talade tidigare i dag angav han klart att han talade som privatman. Jag vet också att herr Bohman inte ansluter sig i allt till vad som står i reservationen 2. Däremot instämmer han i reservationens kläm. Det är samma förhållande med mig. Jag yrkar bifall till klämmen i reservationen 2 till utskottets betänkande. Jag vill också här instämma i vad som har sagts av herr Johansson i Skärstad och herr Åkerlind. Fru talman! När jag nu tagit till orda har jag nästan gjort det med gråten i halsen. Kan man över huvud taget debattera en verksamhet som, hur man än försöker linda in eller förklara den, djupast sett ändå innebär ett dödande? För min personliga del känner jag ända sedan barndomen till ett bud: ”Du skall icke dräpa.” Det budet har varit grunden för rättsmedvetandet i vårt land, och det är ett absolut bud som alla i grund och botten har bekänt sig till. Om man i dag i en motion till riksdagen skriver eller från denna talarstol säger att man alltjämt håller på det budet och förfäktar att livet är okränkbart, så kan man få höra att man är en hycklare — eller att man är kärlekslös! För mig är det ett för evigt giltigt bud, hur vi än lagstiftar. I remissvaren till abortutredningens betänkande har jag funnit uttryck som ”avkriminalisera fosterfördrivningen”, och själva betänkandet hade rubriken Rätten till abort. Naturligtvis kan vi avkriminalisera fosterfördrivningen, men jag uppfattar det så att budet står fast att det är kriminellt. Det är ett brott — inte längre mot lagen eftersom den är upphävd, men ett brott mot Gud, mot livet, och därmed också mot människan. Och det är ett brott mot jämlikheten, som vi talar så mycket om. Man har sagt här i dag att den nuvarande lagen saknar stöd i rättsmedvetandet. Jag tror att det var justitieministern själv som sade det. Men då måste jag fråga: Hur är det möjligt att vi i dag har en sådan förändrad bild i vårt samhälle att rättsmedvetandet skulle medge fosterfördrivning — eller vad man nu kallar det? Som kristen står det alltjämt klart för mig att budets krav är absolut, och jag kan inte medverka till att det bryts. Jag har i motionen 1644 utvecklat tankarna om detta, och jag kan aldrig göra avbön för vad jag där sagt, även om herr Hermansson och andra kallar oss för hycklare. Vi måste göra praxis till lag, säger man. Men är inte detta en kapitulation i en svår men inte hopplös situation? När juridisk expertis säger att vi skall göra praxis till lag, blir jag betänksam. Och jag frågar: Var har vi hamnat? Om vi gör det, så är det några människor här i Sverige som kommer att känna sig hemlösa. Jag hör själv till dem. Om jag för tusen år sedan hade befunnit mig i Birka eller i någon annan by eller bygd vid Mälaren och försport att ett barn skulle sättas ut för att dö, så skulle jag ha protesterat. Men då skulle jag ha fått svaret att vi lever i ett samhälle där någon måste dödas. Vi har inte råd med det här barnet, skulle man ha sagt. Det är sjukt eller svagt eller av icke önskat kön. Då hade man inte känt till detta bud som jag känner till det. På något sätt ger jag den mannen rätt som i telefonen frågade mig: Tänker ni införa en stenålderslag i Sverige 1974? Han avsåg den föreslagna lagen. Här har sagts att de som har skrivit brev till oss har agerat som fascister. Ja, kära vänner, jag har varit i Polen och haft tillfälle att besöka Auschwitz, och jag har där sett rum fulla med hårlockar från barn som man dödat. Jag hade också då gråten i halsen och ville protestera. Men i det samhälle där det skedde var människan fredlös och barnet fredlöst. Jag kan även gå till Stalins Sovjet, där människan också var fredlös. Om vi nu dödar 26 000 foster i Sverige 1974 så gör vi det inte på samma brutala sätt — det är sant — och det gäller inte heller vuxna människor eller små födda barn, men för mig är det dock brott mot samma bud. I denna hemska värld är människan ändå till sist fredlös. Om vi är jämlika med det ofödda barnet, så är vi också fredlösa. Jag har Bibelns syn på dessa ting: Herre, Du har skapat mina njurar, Du sammanvävde mig i min moders liv, Dina ögon sågo mig då jag allenast var ett foster, alla mina dagar blevo uppskrivna i Din bok, de voro bestämda förrän någon av dem hade kommit. Så var det alltså en människa redan i moderlivet. Och jag som är född och vuxen skall då säga: Du måste dö, för sådant är vårt sam hälle i dag. Vi kan inte ta emot dig. — Det är det fredlösa barnet. Vid fyra veckors ålder slår ett fosterhjärta hos barnet, vid åtta veckors ålder är allt grundlagt — det är bara tillväxten som sedan kommer till. Det barnet lägger vi i rondskålen eller preparatvasken. Finns det ingen övergripande norm? Du skall icke dräpa! I Svenska Dagbladet har i dag en kvinna som har satt ut sitt namn skrivit att moderaterna skall rösta ja till lagförslaget, eftersom vi i vårt land håller på den individuella friheten. En kvinna skall alltså kunna göra sig kvitt sitt foster om hon vill, ha frihet att döda — det är ingenting annat. Skall man vara konsekvent kan man då också hävda att folk skall ha frihet att stjäla och råna, att vi skall upphäva lagen eftersom det är så många som stjäl. Varför skall vi ha lagar som säger att vi är kriminella? Tag bort dem! Jag tycker ändå att stöld är någonting mindre farligt än att ta ett liv som Bibeln kallar för ett människoliv. Jag är kanske en hycklare i era ögon, och jag kanske talar oerhört dåraktigt, men jag är ärlig när jag säger att jag ser det så här. Vi kan inte avkriminalisera stölder eller trafikbrott. Därför måste vi också hävda den oföddes rätt till liv. Herr Hermansson sade att de kristna som har denna uppfattning vill vedervåga tiotusentals kvinnors liv. Det vill vi inte alls. Vi vill att kvinnan skall få leva och föda barnet, som också har rätt att få leva. Vi vill att det skall råda jämlikhet mellan kvinnan och det ofödda barnet. Det är så det skall vara i en rättsstat. Det har sagts att vi är så hårda, att vi dömer de olyckliga. Personligen dömer jag ingen som känner sig tvingad att begära abort. Men jag dömer mig själv och det samhälle där vi — jag tar mitt medansvar — har ordnat det så illa att vi inte skyddar livet hos den ofödde och inte heller ordnar det så för dessa kvinnor att de kan göra som de innerst inne vill. Kärlekens krav är att stödja kvinnorna i denna svåra situation och att föra en politik som gör att de i framtiden slipper den situation som de har kommit i. Fru Troedsson meddelade mig innan jag gick upp i talarstolen att hon för en kvart sedan fick ett telefonsamtal från en gråtande mor till fyra flickor. Hon har följt debatten här i dag och bett fru Troedsson att om möjligt framföra det hon hade att säga; eftersom fru Troedsson inte hade rätt till ytterligare repliker har hon bett mig göra det. Denna gråtande mor sade: Jag har fyra döttrar i barnaåren och tonåren. Hur blir det för dem i framtiden? I söndags meddelade mig en rektorsfamilj att det hade kommit till deras kännedom att en trettonårig skolflicka hade fått abort utan föräldrarnas vetskap. Jag instämmer i vad herr Åkerlind sade: föräldrarna borde få ta ansvaret. Men vet denna stackars 13-åring vad hon ger sin in i? Är hon mogen för det fysiskt och psykiskt? Är det kärleksfullt att tillåta sådant, är det dömande att begära att vi skyddar människor mot detta? Alla dessa abortsökande är egentligen offer för att vi har ordnat samhället på ett felaktigt sätt. De är förrådda på något sätt, och kanske kommer dessa ungdomar en gång att fråga: Vad var det för folk som styrde när jag var 13, 15 eller 16 år? Jag har mycket svårt att förstå herr Romanus när han säger att detta är en kvinnofråga. Det kan vara det i vissa fall; men från den tidiga ungdomen, när en kvinna kan få barn, och fram till mogen ålder måste också fadern alltid vara med i bilden; även vi andra är alltid med i bilden. Man har sagt att Sverige är världens samvete. Det är underligt att vi då i vårt land skall få den mest liberala abortlagen. Det har glatt mig att kyrkan står där Guds bud och Guds kärlek står: Du skall icke dräpa. En enhällig kyrka har talat om livets okränkbarhet och människovärdet. Jag har skrivit av vad herr Karlsson i Huskvarna sade: Vi i riksdagen är vana att ta ansvar i sakfrågor. Vi har både hjärta och hjärna. — Ja, det tror jag, men den kyrka som enhälligt har framfört sin syn på den här abortlagen må ändå ha den största sakkunnigheten när det gäller att se på dessa frågor med utgångspunkt i den plattform där man ser dem etiskt och ur de stora perspektiven. Kyrkan står där Guds kärlek och Guds bud står. Livet är okränkbart; människovärdet är samma för det ofödda och det födda. Jag vill gärna tacka de representanter för kyrkor och samfund som har skrivit till mig. Men jag anser inte att alla uttryck är bra; man har ibland använt ord som varit olämpliga. Jag vill särskilt tacka Falu broderskapsgrupp för brevet som jag fick i förra veckan. Det var verkligen roligt att läsa vad de skrev i sitt brev. Det var klart besked. Jag vill tacka alla som skrivit. Det är gott för oss riksdagsledamöter att finna att folket följer med. Man sade när stat—kyrka-beredningen lades undan att vi måste lyssna till kyrkan — kyrkan vill det, majoriteten vill det. Är vi beredda nu, som partier och som enskilda riksdagsledamöter, att lyssna till kyrkan? Jag räknar inte med vpk i det här fallet, eftersom det partiet sagt sig vara enigt för fri abort. Men vi andra, som har sagt att vi lyssnar till kyrkan, skall vi nu lyssna? Jag vill gärna säga i detta sammanhang att jag uppfattar Ingmar Ström mer som ett tidstecken än som en biskop — för en biskop skall vara kyrkans tillsyningsman och hävda Ordet, Bibeln. Ingmar Ström, som är en charmerande man ur många synpunkter, tänker mycket fritt. Jag vill alltså instämma i det som herr Johansson i Skärstad — eller kanske det var herr Wikström — sade om kyrkan som helhet. Vi som talar för att hela förslaget skall överses och beslutet uppskjutas har säkert majoriteten av folket bakom oss. Man talar om att 79 procent var för lagförslaget — men hur har den gallupundersökningen gjorts? När jag rest bland människor har jag fått den uppfattningen att det stora flertalet — oavsett vilket parti de tillhör — är emot fri abort. Vi har inte fått några brev för fri abort, säger någon. Det är obehövligt, eftersom tidningar och andra massmedia tagit ut segern för den fria aborten i förskott. De som är på den sidan — jag tror att det är minoriteten av folket — har varit trygga. En framgångsrik klick, som vill ha denna s.k. liberalisering, har lyckats i sitt uppsåt. Ingen tidning har, tycker jag, allsidigt fört fram uppfattningen hos motståndarna mot abortlagen — med undantag av tidningen Dagen. Jag vill gärna ge den tidningen ett hedersomnämnande här i dag. Jag vill också gärna säga att jag inte tror att någon normal kvinna vill ha en tillvaro där hon har utsikten att behöva ligga på ett operationsbord för att få sitt barn borttaget; vad jag tror är att varje kvinna innerst inne i stället önskar är en tillvaro där hon kan leva ett liv i trygghet utan att behöva genomgå detta ingrepp och kunna ta emot sitt barn. Hon vet ändå djupast inne att det inte bara är sin egen kropp hon skall tala om, utan att det är en annans kropp som kommer in i bilden vid en abort. Vi skall i stället ge henne stödet att hon kan få föda sitt barn. Skall det vara möjligt att nedbringa aborternas antal måste det till mera upplysning och bättre information, men framför allt måste vi få en ny kraft. Jag har i min motion pekat på — och det har andra gjort också — att skall vi få ett mänskligare samhälle, där de mänskliga rättigheterna för alla respekteras, måste vi sätta in något medel som ger människorna kraften att hävda det som måste hävdas. Får jag också säga några ord om läkare och sjukvårdspersonal. Jag har inte, fastän jag har lyssnat till debatten hela dagen, uppfattat att någon har anfört någonting om en undersökning som är utförd 1972 av ett par läkare vid Umeå lasarett och en lektor vid sociologiska institutionen vid universitetet i Umeå. Undersökningen visar, som det sägs, en oväntat negativ inställning till legala aborter bland sjukhuspersonalen. Inte mindre än en tredjedel av de tillfrågade vid några sjukhus i övre Norrland avvisar abort på andra skäl än rent medicinska. På frågan, om de känner medlidande med de abortsökande, är det 88 procent av de tillfrågade som svarar ja. På frågan ”Har du samvetskval för att du deltar i ingreppen?” svarar 62 procent på vissa avdelningar ja. Och totalt 25 procent av all personal som berörs har någon gång funderat på att byta arbete. Framför allt tycker man det är underligt att cancersjuka patienter kanske måste vänta under det att aborter prioriteras. Nu sägs det i betänkandet att kvinnan utan dröjsmål skall få abort. Ja, jag tycker också att skall det vara abort — t.ex. när det finns risk för kvinnans liv — skall den utföras tidigt. Men är det säkert att de som är sjuka och skulle behöva våra resurser och våra kliniker utan dröjsmål får hjälp? Svar: Nej! Jag tycker det är en underlig jämlikhet som man här för fram. Och det måste vara klart uttalat — klarare än det enligt min mening är i lagen — att de som i framtiden skall arbeta i sjukvården inte på något sätt skall behöva riskera sin ställning eller riskera straff, om de vägrar att deltaga i abortiva ingrepp. Jag sade att jag kände mig på visst sätt hemlös. Jag kan inte förstå att vårt samhälle skall behöva bli sådant som det tycks bli. Jag jämförde det med tiden för kristendomens införande och med vissa svåra tider i Europa och ute i övriga delar av världen. Jag skall sluta med att citera något ur en liten diktbok som har gripit mig mycket. Här lyssnar vi till en röst från den stora skräcken — det är nobelpristagarinnan Nelly Sachs som skriver. ”Das Leiden Israels” — alltså Israels lidande — heter den första delen i boken. Hon skriver: ”Ich sah ein Kind lächeln bevor es in die Flammen gewurfen wurde” — jag såg ett barn le innan det blev kastat i flammorna. Är det inte i analogi med detta som vi har hört sköterskor säga: ”Jag såg ett barnahjärta slå innan vi förbrände det”? Är jag en hycklare om jag tycker att vi är hycklare, som fördömer dem som lät Nelly Sachs” folk lida och som, mitt i välfärden och överflödet, av olika anledningar — kanske i vissa fall av bekvämlighet — inte ordnar sam hället så, att de ofödda får födas? I den senare delen av samma bok, ”Sternverdunkelung” — Stjärnförmörkelse; jag har inte kunnat finna någon svensk översättning — står det: ”Immer dort wo Kinder sterben werden Stein und Stern und so viele Träume heimatlos.” Fritt översatt: Alltid där barn dör blir sten och stjärnor och så många drömmar hemlösa. Det hade Nelly Sachs sett. Där livets helgd kränkts blir allt meningslöst till slut. Drömmarna flyr. Inte heller sten och stjärnor har någon glädje att ge oss. Vi har förbrutit oss mot livet. Vi blir hemlösa. Jag känner det så. Somliga tycker kanske att jag tar till överord. Från min sida är det inga överord. Jag vill inte kasta någon sten på den som har skrivit lagförslaget och vill genomföra det. Jag är bara så sorgsen över att man kan vara så frimodig och övertygad om att man har tjänat kvinnan och att man skall göra det bättre i samhället genom den här lagen. Det riktiga vore att lagförslaget återremitterades, att regeringen fick komma med ett nytt förslag som svarar mot vad en majoritet i Sverige djupast känner.

Fru talman! Efter herr Nilssons i Agnäs predikan är det svårt att ta till orda. Jag har mycket noga läst den motion som herr Nilsson har väckt. Det var den första som väcktes just efter det propositionen var lagd. Han hemställer i motionen om avslag på propositionen 70. Därmed har han väl godkänt den nuvarande lagen av år 1938. Jag förstår att herr Nilsson, som i sitt vanliga yrke är bibeltolkare och predikant, har dessa synpunkter, och han har naturligtvis rätt att hålla på Bibelns ord i detta fall. Han talar om livets okränkbarhet och att man inte skall dräpa. Det är allmänt vedertagna rättsregler i vårt land. Men när det gäller abort säger han på s. 4 i sin motion: ”Abort bör vara tillåtligt endast i yttersta nödfall.” Även herr Nilsson har alltså den uppfattningen att det inte skall vara ett absolut förbud; abort skall kunna tillgripas i yttersta nödfall. Han har inte heller kunnat komma förbi problemet. Vi har i vårt samhälle en rad andra områden där vi kommer in på problemet att icke dräpa. Vi har t.ex. allmän värnplikt och ett försvar som vi säger att vi skall använda därest vårt land skulle komma i den situationen att det måste försvara sig. Då skall vi alltså kunna säga att våra värnpliktiga skall gå ut och döda eventuella fiender som angriper vårt land. Visserligen har vi länge varit förskonade från att behöva göra detta, men en stat måste ha ett yttre värn där det också gäller att i yttersta nödfall vara beredd att döda. Herr Nilsson i Agnäs tog också upp fallet med den trettonåriga flickan som var i grossess och som fick abort. Man kan också fråga sig: Är en trettonårig flicka mogen att ta hand om ett barn, att ta ansvaret för en annan individ? Hon är ju ett barn själv. Det kanske var bättre att hon fick abort än att hon födde barnet. Den här lagen är ju inte tvingande. Det som är tillåtet enligt lagen måste ju inte göras. Det är alltså inget tvång. För de kretsar som har en religiös syn på dessa ting är det väl inget problem. De lever efter sin kristna etik och sköter sina barn därefter — Gudstron övertar där alla andra värderingar. Men nu kräver herr Nilsson i Agnäs att även alla andra — de som inte har denna starka bibeltro — med lagen som yttersta medel skall tvingas att leva efter samma värderingar, och detta i ett samhälle där vi har religionsfrihet. Detta är, som sagt, en svår fråga. Debatten har pågått många timmar, och det är svårt att anföra nya synpunkter. Vad som förvånar oss här i riksdagshuset är att den kritik mot lagförslaget som finns utanför det här huset har tagit sig de former som skett. Det har kommit brev och telegram i vilka det t.o.m. har gjorts gällande att vi riksdagsledamöter som stöder detta lagförslag blir medansvariga för mord. Det är att ta till väldiga överord! Vad som hittills skett i fråga om aborter — t.ex. att vi fått dessa höga abortsiffror — baseras helt och hållet på den lagstiftning vi fick 1938. Ingen som i dag tillhör riksdagen gjorde det 1938, och ingen av oss kan alltså känna sig ansvarig för det som hitintills skett. Sanningen är den att regeringen kompletterat lagförslaget framför allt genom att lägga stor vikt vid en utbyggnad av åtgärderna på preventivmedelsområdet. Lyckas vi med den uppgiften och får en ökad rådgivningsverksamhet till stånd, är jag övertygad om att det kommer att medverka till en minskning av antalet aborter. Alla förnuftiga människor anser väl att abort är att betrakta som en nödfallsåtgärd. Ingen ansvarig vill uppmuntra en utveckling som innebär att aborterna kommer att betraktas som preventivmedel. Såsom många redan framhållit i debatten gäller det nu i stort sett att i lag fastställa vad som redan är praxis. Flera talare har anmärkt på att man med lagens hjälp inte kan förbjuda abort. Jag tror att det förhåller sig på det sättet. Som jag sade tidigare finns det mycket som inte är förbjudet men som man fördenskull inte tvingas göra. I många länder har man stränga straff av olika slag för aborter. Vad händer då? Jo, då utförs aborter illegalt och i smyg. Många människor kan undandra sig lagens arm genom att resa till länder där det råder större frihet på detta område. Det finns också människor som har goda kontakter med läkare och annan sjukvårdspersonal som kan hjälpa dem i en brydsam situation. En annan sak som gått genom denna debatt är kvinnans ställning. Det sägs att man genom denna lagstiftning lägger en alltför stor börda på kvinnan. Andra menar att hon borde få rådgöra med den blivande barnafadern. Jag är övertygad om att så kommer att bli fallet även utan att det blir en lagstiftning härom. I alla hem där det råder harmoni är jag övertygad om att makarna kommer att diskutera en sådan här situation. Detsamma gäller säkerligen — om kvinnan inte är gift — den tilltänkta livskamraten. Att kvinnan skulle söka abort utan mannens kännedom, förutsätter att hon går bakom mannens rygg. Det har också sagts att kvinnan skulle utsättas för påtryckning från mannens eller anförvanters sida och att hon då inte skulle ha något eget fritt val. Med tanke på vad en abort innebär tror jag inte att någon kvinna kan gå till en läkare för att få abort och spela så falskt att hon säger till läkaren att hon vill ha abort, medan hon innerst inne inte vill ha det. Varför medger då samhället abort? Kvinnan kan många gånger befinna sig i en sådan situation att en graviditet kommer olämpligt. Hon är inte inställd på att föda. Kanske barnets fader har övergivit henne. Hon kan vara ute på arbetsmarknaden eller stå inför en examen. Det kan vara fråga om en befordran. Hon kanske söker en ny anställning. Hon anser att ett oväntat barn i den rådande situationen kommer att medföra ett väsentligt avbräck i många avseenden. Det kan vara tvister och konflikter i hemmet, som gör att kvinnan känner sig övergiven och osäker om framtiden. Ytterligare barn kanske skulle göra det ännu ohållbarare för henne. Även hennes ålder kan ha betydelse. Hon kanske är ung och bedriver studier. Hon kanske är äldre, så att hon utsätts för press från omgivningen. Hon måste ta hänsyn till tidigare födda barn osv. Det kan finnas ekonomiska och sociala problem, som vi dagligen möter i samhället. Det kan vara fråga om sjukdomar och handikapp av olika slag eller rädsla för att barnet skall ärva lyten och sjukdomar som finns i släkten. Många mödrar anser med rätta att de skall få föda barnet på ett sådant sätt att de kan ta bästa möjliga omvårdnad om det. Jag tror att huvudparten av alla föräldrar planerar sin framtid när det gäller dessa problem. Av befolkningsstatistiken kan vi fastslå att familjeplaneringen i vårt land är starkt utbredd. I Statistisk årsbok för 1971 läser jag att det då fanns inte mindre än 924 000 gifta kvinnor i åldern 20—44 år och i runt tal 400 000 ogifta eller frånskilda kvinnor i samma åldersgrupp. Begagnade man inte här i landet en medveten födelsekontroll, skulle det födas mellan 400 000 och 500 000 barn varje år. 1971 föddes reellt 114 484 barn. Aborternas antal uppgick detta år till 19 250. Alla de som i dag ropar på att propositionen 70 skall avslås bör betänka att man därmed inte löser några problem. Då bevaras det som redan är en realitet. Man förmenar alltid kvinnan hennes plats i samhället. Enligt mångas mening skall hon väl ”stå vid spisen och föda barn”. Det är inte så i dagens och morgondagens samhälle. Kvinnorna behövs på arbetsmarknaden överallt i vårt samhälle. Då måste hon kunna inrätta sitt liv så att hon kan fylla även funktionen såsom samhällsmedlem, en sak som vi män också anser att hon skall göra. Framför allt de samhällsbevarande krafterna såg förr ned på kvinnan i grossess. Jag har här en avhandling som visar hur det var i gångna tider. Kyrkan förklarade kvinnan för oren efter grossessen. Hon måste kyrktas för att ånyo bli accepterad. De ogifta mödrarna har under många årtionden faktiskt varit fågelfria i detta land. Kyrkan ställde sig inte på deras sida utan de blev stämplade såsom horor och mycket annat. De föredrog många gånger att föda sina barn i lönndom på orter, där man annonserade: Obemärkt flicka erhåller plats. De anställdes ofta utan lön och utan reglerade arbetsförhållanden. De fick även lämna ifrån sig sina barn och inte ens se dem under resten av livet. Nu har vi fått en öppnare syn på kvinnän och den roll hon spelar, framför allt när det gäller släktets fortbestånd. Många kanske tycker att det är bekvämare att hålla sig till Bibelns ord om skapelseberättelsen och anse Eva och hela kvinnosläktet såsom roten till allt ont här på jorden. De vill framställa kvinnan i gemen som en fresterska, och de påstår att mannen inte ostraffat fick smaka på frukten från kunskapens träd. Fru talman! Trots risken att bli kallad för reaktionär och inhuman yrkar jag på samtliga punkter i betänkandet bifall till socialutskottets hemställan.

Fru talman! Herr Dahlberg talade om att jag predikade. Ja, han har också gjort vissa bibelutläggningar här, även om jag inte skulle ha utlagt de bibelställena på samma sätt. Han sade att också jag räknar med abort i vissa situationer. Det finns nödtillfällen när det gäller att välja mellan moderns liv och barnets, och då har jag funnit det riktigt att moderns liv går före. Det är en oerhört svår situation. Det är en kolossal förändring som kommer till uttryck i lagförslaget. På s. 17 i betänkandet talas om att abort inte skall tillåtas, om fara för livet föreligger. Förut var det precis tvärtom: om fara för livet föreligger, skall man inte vägra abort! Det är ett väldigt avstånd mellan de två stånd punkterna. När det gäller den trettonåriga flickan har herr Dahlberg rätt i att hon inte är mogen att bli mor. Men om hon inte är mogen till det, varför skall hon då ha sexuellt umgänge? Ja, det kan ju vara olyckliga och svåra förhållanden, det är sant, men har vi gjort någonting för att ge flickan den rätta upplysningen och det rätta stödet? Det är detta jag kräver. Lagen i Sverige säger, vad jag vet, att det är otukt att ha sexuellt umgänge med en flicka som är under 15 år. Om lagen har ändrats, så får någon rätta mig, men åtminstone för några år sedan stod det så i svensk lag. Hur är det då möjligt att detta aldrig beivras? Och att föräldrarna inte fick veta någonting tycker jag är verkligt upprörande. De hade kanske kunnat hjälpa flickan att ta hand om barnet. Och om de hade haft samma uppfattning som hon, så hade det kunnat bli harmoni i hemmet. Vi skall väl inte ta upp någon värnpliktsdebatt, men vi har ju stött värnplikten på ett bibelord också: Överheten bär icke svärdet förgäves. Vi har ansett att en stat skall få ha ett försvar. Herr Dahlberg talade vidare om att bli kyrktagen. Det var inte någonting förnedrande, sett ur kyrkans synpunkt. Modern hade kanske under lång tid varit förhindrad att komma till kyrkan, och när hon togs upp i kyrkan på nytt, så var det väl en gudstjänst och en uppbygglig ceremoni som åsyftades, inte att stämpla henne såsom oren i den negativa bemärkelse som herr Dahlberg använde ordet. Jag har också forskat många år i gamla domböcker och vet att herr Dahlberg har rätt i att det i vissa fall inte har varit ideala förhållanden då det gäller kyrkans syn på ensamma mödrar. Jag medger det, men vi skall också komma ihåg att förhållandena var helt annorlunda förr. De allra flesta kvinnor hade trots allt en helt annan trygghet, om de väntade ett barn än de har nu.
Fru talman! Vi kan väl inte här döma i det enskilda fallet. Det ges ju sexualundervisning i skolan, och även föräldrarna har ett ansvar i det stycket. Det är naturligtvis att beklaga att en trettonårig flicka blir gravid, och det gäller ju att välja vad som för henne och även för det väntade barnet kan anses på sikt vara det rätta, och det är svåra avvägningar att göra. Vad beträffar kyrkans syn på kvinnorna bör framhållas att den har växlat genorh tiderna. Herr Nilsson i Agnäs har i sin motion omnämnt den kanoniska rätten. Någon gång vid synoden i Konstantinopel 1692 fastställde kyrkofäderna att fosterfördrivning skulle bestraffas som mord, och påven Sixtus V stadfäste samma straffsyn år 1588. Enligt denna rätt drog man en gräns mellan den tid då fostret saknade själ och när det hade blivit besjälat. Man räknade 40 dagar för pojkfoster och 80 dagar för flickor. Fosterfördrivning betraktades som mord när dessa tidsgränser överskreds. Även där medgav man alltså att fostren inte kunde räknas som självständiga människor från själva befruktningsögonblicket. Det visar alltså att man inte ens i kyrkliga kretsar har kunnat säga att redan det ögonblick ägget blir befruktat skulle räknas som födelseögonblicket. Det har inte heller räknats så inom kyrkan, utan man räknar barnets ålder från födelsen och inte från det ögonblick ägget befruktats.
Fru talman! Det är kanske meningslöst med en sådan här detaljdiskussion, men ingenstans har kvinnans höghet och storhet hävdats som i Bibeln. Det har jag också skrivit i min motion. Då det gäller den kanoniska rätten syftar jag inte på sena, katolska synoder, t.ex. efter reformationstiden, utan jag går tillbaka ända till de första kyrkomötenas beslut som hårt och strängt höll sig till Bibeln om barnets rätt att leva. Jag har inte läst den kanoniska rättens alla volymer, och det har kanske inte herr Dahlberg heller, fastän han citerade här. När det sedan gäller att räkna åldern från födelsen vill jag hänvisa till en artikel av professor Hafström i tidningen Dagen, där han tvärtom påvisar att man ofta har räknat människans ålder från konceptionsögonblicket, man har lagt till nio månader. Jag har själv i tidiga domböcker funnit att om en persons ålder angavs till 65 år så var det 64 år sedan han föddes. Det är undantag i Sverige, men enligt professor Hafström räknar man på sina håll i Europa än i dag åldern från konceptionsögonblicket.
Fru talman! Skulle man efterleva detta skulle det t.ex. innebära att ett foster på ungefär fem sex månader skulle betraktas som ett enskilt liv och kunna jord fästas. Det har väl aldrig förekommit förrän barnet fått mer människoliknande former. I regel jord fästs inte foster annat än om det föds dött eller har kommit till liv. När det gäller sättet att räkna ålder bygger ju hela vår tideräkning på Kristi födelse. Om man vore konsekvent inom kyrkan borde man väl räkna från bebådelsedagen. Varför tar man inte Marie Bebådelsedag som utgångspunkt för tideräkningen utan Kristi födelse? Det har vi allmänt accepterat.

Fru talman! Jag har i samband med detta ärende väckt en motion om vidgad laglig rätt till sterilisering av män. Jag har gjort det därför att jag anser att en liberalisering av abortlagstiftningen bör kompletteras med en ändring av steriliseringslagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen medger sterilisering av män endast i absoluta undantagsfall. Det är således med nuvarande lagstiftning väsentligt svårare att få tillstånd till sterilisering av en man än att få tillstånd till abort eller till sterilisering av kvinna. Detta synes mig vara inkonsekvent. Det är emellertid inte bara en fråga om att avskaffa en omotiverad skillnad mellan män och kvinnor. Önskemålet motiveras av det faktum att sterilisering av en man är ett vida mindre och mindre riskabelt ingrepp än sterilisering av kvinna eller ett abortingrepp. Den kirurgiska sakkunskapen anser vidare, att man numera i flertalet fall efter ett steriliseringsingrepp på en man kan återställa hans fertilitet. Det finns alltså anledning att se över lagstiftningen på detta område mot bakgrund av att det måste ges ytterligare möjligheter också för männen att ta sin del av ansvaret för icke önskvärda graviditeter. Det kan ske genom ökade möjligheter till sterilisering av män. och även genom utökad preventivmedelsrådgivning för män och ytterligare forskning rörande preventivmedel för män. Socialutskottet pekar nu på att det pågår en utredning som skall undersöka i vilken utsträckning ett steriliseringsingrepp kan göras enbart på grundval av den enskildes egen begäran. Det sägs att frågorna om möjlighet att alternativt utföra steriliserande ingrepp på män samt om vidgad användning av sterilisering som metod för födelsekontroll bör behandlas med prioritet. Jag tycker att detta är utmärkt.

Jag tolkar dock utskottets skrivning så att utskottet ansluter sig till tanken att det kan vara av värde att öka möjligheterna att utnyttja steriliseringsalternativet. Låt mig sedan, fru talman, i dagens huvudfråga helt kort säga att jag tror att en liberalisering av abortlagstiftningen kommer att bidra till humanitärare förhållanden och till större självständighet för de kvinnor som har det svårast socialt sett. Det är som jag uppfattar det ett rätt viktigt inslag i strävandena mot ett mänskligare samhälle. Jag tror därför också att denna liberalisering av abortlagstiftningen har stöd i en humanistisk opinion i vårt land. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Alldeles i början av denna debatt, som tenderar att bli mycket lång, efterlyste fru Troedsson en kompromissvilja. Fru Troedsson sade att den nya lagen måste utformas som en kompromiss, och jag tror att det kan vara av värde att här inför kammaren påtala att det nya lagförslag som innan kvällen är till ända kommer att antas av riksdagen är ett resultat av en kompromiss. Det är väl ingen som inte känner till att den organisation jag representerar, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, av alla politiska organisationer inom olika partier är den som mest har engagerat sig för att få en lösning på abortfrågan. Vi har yttrat oss ofta — kritiskt ibland — och mycket bestämt då vi har sagt ifrån att vi måste ha en ny abortlagstiftning. I likhet med en del talare i denna debatt har vi ansett att den nya lagen är välkommen men att den kunde ha kommit tidigare. Det är dock icke desto mindre ett faktum att vi hade velat gå mycket längre än lagförslaget gör. I det remissvar som vi avlämnade i anslutning till abortkommitténs betänkande tryckte vi naturligtvis framför allt mycket starkt på att det är kvinnan och kvinnan ensam som skall avgöra huruvida hon vill fortsätta en graviditet eller inte, men vi tyckte också att man icke skulle sätta några tidsgränser alls. Det var delvis en rent teknisk fråga. I och med att aborterna helt avkriminaliseras är en tidsgräns inom abortlagens ram, efter vilken det skulle vara i princip förbjudet att abortera, en juridisk inkonsekvens. Vår uppfattning var också den att utvecklingen går mot allt fler tidiga aborter och att det, som fru Marklund framhållit, är mycket svårt att ha en strikt gränsdragning både vid tolv och vid aderton veckor. Men vi har icke motionerat i den riktningen i anslutning till lagförslaget, utan både jag och alla de andra som representerar vårt förbund här i kammaren kommer med glädje att rösta för det. Jag vill också gärna säga — eftersom de utskottsledamöter som har varit uppe i debatten inte har gjort det — att utskottsbetänkandet är ett klokt, fint avvägt och mycket välskrivet dokument, som tolkar vad många av oss känner i den här frågan. Vårt förbund har visat en stor otålighet i abortfrågan. Ja, vi har intensivt engagerat oss för den sedan 50 år tillbaka. På vår kongress 1924 kom den första motionen om en liberalare abortlagstiftning. För tio år sedan, i maj 1964, var vi den första organisation som uppvaktade dåvarande justitieministern Kling och begärde en utredning.

I debatten har det ofta sagts att aborten i princip är fri här i landet, och det är riktigt om man ser på siffrorna. Det är väl ungefär 97 procent av alla ansökningar som beviljas. Men de svagaste kan fortfarande inte göra sin rätt gällande. Det beror inte bara på var man bor i landet, hur ens fall bedöms, det beror också på om man har förbindelser och om man känner till de sam hällsvägar som finns, om man skall få ett tvåläkarintyg eller om man måste gå den andra långa vägen. Det kan ifrågasättas om det inte är en hel del kvinnor som ännu inte har hittat de här vägarna. Utifrån de här synpunkterna hälsar vi den nya lagen med stor tillfredsställelse — och när jag säger vi menar 'jag inte bara vårt verkställande utskott eller vår förbundsstyrelse. Vi representerar också en bred opinion, som kanske bör nämnas här; jag skall hålla mig till de allra senaste åren. Hösten 1970 höll vi ett stort antal möten i abortfrågan, och när abortkommitténs betänkande kom inledde vi en mycket omfattande mötesverksamhet landet runt. Vi skickade ut utredningens förslag och bad om synpunkter, och vår enkät besvarades av 400 klubbar; i många fall var det två eller flera klubbar som gick ihop om svaret. När vi räknade efter hur många som entydigt hade givit sitt ja till tanken på en ny, modernare abortlagstiftning, fann vi att det var 24 000 kvinnor och även en hel del män. Framför allt var det markant hur många av fackföreningsrörelsens män som hade kommit till dessa möten, eftersom vår organisation var den enda inom arbetarrörelsen där man just då kunde diskutera de här frågorna. Vidare hade vi i våra klubbar tillsammans med ABF ytterligare minst 200 möten där denna fråga togs upp, och också där blev svaret helt entydigt. Det finns en stor och bred opinion som hälsar denna nya lag med tillfredsställelse. Vi anser den så väsentlig att vi helt kommer att stödja den, och vi kommer icke att helt och fullt driva de tankegångar som återfinns i vårt remissutlåtande. De kanske viktigaste fördelarna med förslaget är, som det har betonats, att praxis fastställs — kodifieras i lag — och att begränsningarna när det gäller själva ansökningsoch beviljandeförfarandet tas bort. Det är väsentligt att straffhotet mot kvinnan upphör, och det är också väsentligt att möjligheterna för kvinnan att bestämma ändå sträcker sig fram till den adertonde veckan, även om det skall vara kuratorsamråd efter tolfte veckan. Vi tycker vidare att det är oerhört väsentligt att denna lag har kopplats ihop med, som socialministern så utförligt har talat om här i kammaren och som även omvittnats av utskottets representanter, att preventivmedlen blir billigare, i vissa fall kostnadsfria, och att det tillkommer en ökad och kostnadsfri rådgivning. Här vill jag i förbigående vända mig till herr Evert Svensson, som i sitt anförande drog fram, som han menade, mycket negativa erfarenheter från de länder där man har liberaliserat abortlagstiftningen. Han sade att all erfarenhet pekar på att abortsiffrorna har ökat mycket markant. Det där stämmer nog inte riktigt. I abortkommitténs betänkande, bil. 11, finns en redogörelse från en studieresa till dels Polen, dels Tjeckoslovakien. Det framgår klart att erfarenheterna i Polen var mycket gynnsamma, medan man i Tjeckoslovakien ganska snart började diskutera vilka kompletteringar som måste göras. Att erfarenheterna i dessa två länder var så olika beror helt och hållet på att man i Polen kompletterade det nya lagförslaget med en intensifierad rådgivningsverksamhet, som för Warszawas del resulterade i att abortfrekvensen sjönk mycket väsentligt.

Det är i stor utsträckning därför som man har fått dåliga erfarenheter och i vissa fall t.o.m. har måst ändra lagstiftningen. Det är just en intensifierad upplysning som är så väsentlig och som vi från Kvinnoförbundets sida — från denna talarstol, på kurser, konferenser och uppvaktningar — på senare år har lagt mycket stor vikt vid. Kuratorer i Uppsala län har bl.a. påpekat för oss att en sådan upplysning, som når ut till alla kvinnor i fertil ålder, inte kommer att kosta mer än vad ett års aborter kostar. Vi tycker alltså att detta är mycket väsentligt, och när vi nu snart går till votering anser vi att vi med det ansvar vi känner oss ha kommer att även nu fullfölja våra traditioner. Mitt namn återfinns på motionen 1687, som väckts av fru Ström och några andra socialdemokrater. Vi har där talat om vår beredvillighet att av de medel som anslås till kvinnooch ungdomsorganisationer sprida information på de vägar och med de metoder som är självklara för oss. Utskottet har väl inte helt velat gå in på den slutledning som vi gjort i motionen, nämligen att vi måste garanteras mera medel i fortsättningen. Men vi är redan tillsammans med SSU i fullt arbete med att utforma den informationskampanj som våra båda förbund gemensamt skall genomföra. Jag vill betona att det blir lika mycket fråga om en attitydkampanj som om en informationskampanj. Kunskapen finns på många håll, men det gäller ibland också och kanske främst att förändra attityderna. Det finns vissa målgrupper: bl.a. ungdomsgrupperna, invandrargrupperna.

Fru talman! Fröken Mattson sade att jag efterlyst en kompromisslösning, och det är riktigt. Men för att ingen skall sväva i tvivelsmål om vad jag därvid avsåg vill jag ordagrant läsa upp det jag sade: ”— — — den nya lagen måste utformas som en kompromiss — men en kompromiss, där utgångspunkten måste vara att det är tre parter med i bilden: kvinnan, mannen och fostret — tre parter som alla har rätt till hänsyn. Det hänsynstagandet har inte gjorts i propositionens lagförslag. Inte bara fostret, utan även hänsynen till mannen, har i stort sett lämnats därhän.” Föreliggande lagförslag kan därför, som vi ser det, inte läggas till grund för en ny lagstiftning. Den uppfattningen vidhåller jag givetvis.
Fru talman! Jag vill bara för fru Troedsson påpeka att kompromissviljan finns även på vårt håll. Det är alltså olika synpunkter på hur en kompromiss skall utformas för att det skall bli en lycklig lösning som jag har presenterat.
Fru talman! Men ett lagförslag, där man helt och hållet bortser från hänsynen till fostret under dess 18 första veckor, har jag svårt att se som en kompromiss.